Fru talman! Vi behandlar i dag frågor som vi har haft uppe många gånger tidigare. I den ena frågan ingår företagens uppgiftslämnande och de villkor, relationer och regelsystem som styr företagen och som statistiska centralbyrån kan kräva. Vi borgerliga ledamöter har konsekvent hävdat att småföretagarnas roll är en helt annan än att fylla i blanketter; de är bra på att få i gång Sverige och ge positiva bidrag till handelsbalans och export. Men att lämna uppgifter i tid och otid känns för en småföretagare som om staten ville sätta käppar i hjulen för hans egentliga verksamhet. Småföretagarnas relationer till statistiska centralbyrån är också extra ansträngda och negativa; det fick vi klart för oss i industriverkets undersökning, som refererades i finansutskottets betänkande 1985/86:15. Där uppgav de att de inte precis kände någon serviceanda från SCB:s håll. Det är därför bra att civilministern nu har tillkallat en särskild utredare för att se över föreskrifterna på det statliga statistikområdet och ge förslag om förenklingar, men så länge vi inte har fått en tidsplan för när denna utredning skall vara färdig har vi valt att reservera oss till förmån för de motioner som är lämnade av riksdagsledamöter med gedigna kunskaper om småföretagarnas villkor. Jag ber att få yrka bifall till reservation 2. SCB hanterar i dag ungefär 200 register, både totalregister och urvalsregister. Uppgifterna till dessa 200 kommer oftast från andra myndigheter, dvs. andra har samlat in uppgifter och sedan skickat över en kopia till SCB. Vi har många synpunkter på detta kopierande, men den diskussionen skall vi inte föra i dag. Däremot tycker vi till skillnad från moderata samlingspartiet att SCB:s partisympatiundersökningar är bra. Man djupintervjuar 9 000 människor, och den vetenskapliga kvaliteten är mycket hög. Vi tycker dock att det är fel att SCB sparar in på att ge de här undersökningarna till känna. Man har alltså rationaliserat, och nu skickar man inte ut hela undersökningarna utan bara de första sidorna. Folkpartiet vill gärna att SCB återgår till det tidigare sättet, dvs. att skicka ut hela materialet. I reservation 4 har vi tagit upp SCB:s arbete med folkoch bostadsräkningen. Där står ord mot ord. Vi menar att det finns en planering för en folkoch bostadsräkning 1990, trots att det inte är beslutat vare sig om den skall göras eller när och hur den skall göras. Vi anser att där finns 2 miljoner att spara. Därav följer vår reservation 4, som jag yrkar bifall till.

Fru talman! Finansutskottets betänkande 1987/88:13 behandlar anslag till statistiska centralbyrån. På fyra områden finns delade meningar, och där har också reservationer lämnats. I reservation nr 3 pekar man på att flera fristående opinionsinstitut sedan många år genomför opinionsoch partisympatiundersökningar. Mot den bakgrunden anser reservanterna att det inte bör utgå budgetmedel till sådana undersökningar och att anslaget till SCB på den punkten kan strykas. Utskottets majoritet har en annan uppfattning. Flera undersökningar som görs i dag, t.ex. av IMU och SIFO, står under debatt. Mätmetoderna har ifrågasatts. SCB:s partisympatiundersökningar återupptogs år 1985 på initiativ av finansutskottet. Det var, har det visat sig, ett klokt beslut. SCB:s undersökningar håller hög kvalitet och anger också regionala opinioner. Här finns också full insyn i materialet till skillnad från andra undersökningar. I reservation nr 2 hävdas att onödigt uppgiftsinsamlande från främst små företag måste undvikas. Myndigheternas arbete bör också, enligt reservanterna, präglas av serviceanda mot företagen. Utskottets majoritet framhåller att det är en självklarhet att onödiga uppgifter inte skall samlas in, vilket även framgår av en regeringsförordning. Civilministern har också tillsatt en utredare som skall lägga förslag om förenklat regelsystem för produktion av statistik. I reservation nr 4 hävdas att det inte finns några skäl att avsätta medel till en ny folkräkning och att SCB:s anslag därför bör minskas med 2 milj.kr. Utskottets majoritet framhåller att några medel för en ny eventuell folkoch bostadsräkning inte ingår i SCB:s anslag för budgetåret 1988/89. Det rör sig alltså om medel till avslutande arbeten. I reservation nr 1 föreslås att kooperativ företagsstatistik återinförs. En plan för detta arbete bör utarbetas av kooperativa rådet i samarbete med SCB. Den kooperativa statistik som fanns fram till 1967 har ersatts av en omsättningsstatistik baserad på en ny, internationellt anpassad branschkod. Utskottets majoritet pekar också på att företagsstatistiken redovisar viss kooperativ statistik samt att kooperativa rådet 1988 i en första omgång genomför en engångsundersökning av kooperativa företag utifrån befintlig statistik.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

Fru talman! I det här betänkandet behandlas de ideella föreningarnas skatteförhållanden och vissa skattelättnader för idrottsutövare. De ideella föreningarna och särskilt de personer som är verksamma inom dessa gör stora och värdefulla insatser. Föreningarnas verksamhet bygger på frivilliga insatser. Idrottsrörelsen är ett bra exempel på vilken fördel samhället har av de tusentals föreningar som finns runt om i vårt land och som med hjälp av flera hundra tusen ledare bidrar till att många av våra ungdomar får en meningsfull fritidsverksamhet. En stor del av föreningarnas verksamhet finansieras genom egna insatser. Det är därför viktigt att beskattningen utformas på så sätt att föreningarna ges ökade möjligheter att behålla en större del av sina inkomster. Det är enligt vår mening en klar fördel att stimulera till egna insatser för att därmed minska behovet av direkta offentliga stöd. Klubbkänslan, intresset och sammanhållningen stärks helt naturligt, om föreningen i större utsträckning får behålla de inkomster man på ideell bas tillför den. Det är viktigt att de ideella föreningarna själva får avgöra hur man inom föreningens ram skall utveckla sin verksamhet och på det sättet kunna stärka sin fria ställning. Mot bakgrund av vad jag anfört och i avvaktan på de förslag som kan förväntas från den utredning som snart skall börja arbeta med de ideella föreningarnas beskattningsfrågor föreslår vi moderater tillsammans med övriga borgerliga partier att grundavdraget för de ideella föreningarna fastställs till ett och ett halvt basbelopp. Genom att grundavdraget relateras till basbeloppet värdesäkras detsamma. Det är ytterligare ett exempel på hur vi med hjälp av en förnuftig beskattning stärker föreningarnas fria ställning. Det är beklagligt att utskottsmajoriteten avstyrker förslaget med den synnerligen svaga motiveringen att man vill avvakta en utvärdering av gällande regler. Vårt förslag innebär en klar förstärkning för bl.a. den stora mängd av småföreningar som finns i vårt land. Inte minst våra idrottsföreningar skulle ha stor fördel av det. I reservation 3 återkommer moderater, center och folkparti med krav på möjlighet för våra idrottsutövare på elitnivå att fördela sina inkomster på flera år. Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att skatterna måste sänkas. Vi moderater vill sänka skattetrycket. I syfte att nå detta mål föreslår vi sänkta marginalskatter. Det är självfallet en positiv åtgärd även för våra elitidrottare. Men det är inte tillräckligt. Vi tycker att det skall finnas förutsättningar för dessa att kunna avsätta en del av sina ofta under en förhållandevis kort tidsperiod intjänade inkomster på någon form av konto, som kan disponeras och beskattas på ungefär samma sätt som ett skogskonto. En sådan åtgärd får säkerligen till följd att många av våra idrottsutövare avstår från att av skatteskäl flytta utomlands. Utskottsmajoritetens hänvisning till de möjligheter till inkomstutjämning som finns i form av pensionsför säkring, eller genom att med avtal fördela ersättningen på flera år, är långt ifrån till fyllest. En fördelning av ersättningen på flera år innebär krångel och risktagande. Det är enligt min mening ett dåligt alternativ. Vi moderater föreslår att schablonavdraget för idrottsutövare och idrottsledare höjs till 5 000 kr. Det nuvarande schablonavdraget, 3 000 kr., fastställdes i början av 1980-talet. Det är därför på tiden att med hänsyn till kostnadsutvecklingen räkna upp detsamma. Det innebär ett enklare deklarationsförfarande. I gårdagens utskottsförhör tog ni socialdemokrater gång på gång upp frågan om den betydelse olika schablonavdrag har i förenklingssyfte. När ni sedan övergår till det praktiska arbetet lever ni inte upp till ert fagra tal om förenkling. Jag nämnde inledningsvis vikten av att föreningarna i större utsträckning får behålla sina inkomster för att kunna utveckla verksamheten inom föreningens ram och för att stärka friheten. Reklamskatten är enligt moderat uppfattning en onödig belastning för de ideella föreningarna. Vi anser därför att denna skatt bör slopas, under förutsättning att en sådan åtgärd inte snedvrider konkurrensen. Med det sagda, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3, 4, 5 och 6.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande nr 27 behandlar ett antal motioner om skatteregler för ideella föreningar och stiftelser. I betänkandet hänvisas i flera frågor till en kommande utredning om en översyn av alla dessa beskattningsregler för de ideella organisationerna. Detta oaktat vill vi från folkpartiets sida peka på några frågor som vi finner angelägna. När vi behandlade dessa frågor eller likartade frågor för nästan exakt ett år sedan, pekade jag på de gränsdragningsproblem som lätt uppstår i föreningslivet, t.ex. var gränsen går mellan skattefria och skattepliktiga inkomster i föreningen. Självfallet skall dessa frågor tas upp i den översyn som snart skall påbörjas, men att en särskild granskning av just dessa regler sker skyndsamt och att regeringen lämnar en särskild redovisning av resultatet för att undanröja besvärliga problem i föreningslivet är viktigt. Samma förhållande gäller frågan om stiftelsers skyldighet att erlägga mervärdeskatt, där folkpartisterna Sigge Godin och Margareta Andrén i motion Sk534 begär ett skyndsamt förslag, i syfte att likställa ideella föreningar och stiftelser som bedriver likartad verksamhet. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Fru talman! Det är bra att vi i dag har ett grundavdrag för allmännyttiga ideella föreningars kommersiella verksamhet. I reservation nr 2 framhåller vi folkpartister, tillsammans med moderater och centerpartister att det för många ideella organisationer, vilkas verksamhet till största delen vilar på frivilliga insatser, är svårt att undvika olämplig beskattning. Vi tror därför att ett lämpligare sätt att beräkna grundavdraget vore ett avdrag som motsvarar ett och ett halvt basbelopp. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Fru talman! Att idrottsrörelsen är en av vårt lands största folkrörelser är vi väl alla överens om. Vi kan kanske också vara eniga om att vårt lilla land i dag har idrottsstjärnor som nått världstoppen och — åtminstone i vissa idrotter — på några år tjänar mycket stora pengar på sin idrott. Många av dessa idrottsstjärnor väljer i dag att bosätta sig utomlands för att undgå den mycket höga beskattning som denna typ av inkomster drabbas av. Många av dem skulle säkert föredra att stanna kvar i Sverige om möjligheter hade funnits att på ett bättre sätt än nu jämna ut inkomsterna och undgå toppbeskattningen. Fru talman! Man blir inte världsstjärna i idrott över en dag, utan det behövs långa förberedelser med specialträning som sätts in i ett tidigt skede i livet, kanske många gånger till förfång för skolgång och utbildning. I folkpartiet anser vi att en utredning bör kartlägga möjligheterna att finna alternativa lösningar på detta mycket speciella problem. De stora idrottsstjärnorna spelar, som vi ser det, en stor roll som stilbildare för våra ungdomar. Vi borde, fru talman, kunna hitta en väg för en rättvis beskattning för denna mycket speciella lilla grupp idrottsmän som tjänar mycket pengar under en relativt kort tid av sitt liv. Jag yrkar bifall till reservation nr 3. Slutligen, fru talman, begärs i reservation nr 6 förslag för att undanröja den skillnad i beskattningen som råder mellan olika kyrkliga rättssubjekt. Jag yrkar bifall till reservation 6.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 27 behandlas frågor om ideella föreningars skatteförhållanden och skattereglerna för vissa idrottsutövare. I utskottsbetänkandet behandlas också en motion som berör frågan om hur egendom tillhörande svenska kyrkan skall beskattas. Ideella föreningars beskattning är frågor som har behandlats i riksdagen i flera år. När denna fråga behandlades förra våren uttalade skatteutskottet att det var angeläget att skattefrågan när det gäller ideella föreningar och stiftelser utan ytterligare dröjsmål togs upp till en gemensam bedömning. Som framgår av utskottsbetänkandet har ännu inte någon utredning tillsatts, även om man tycks ha börjat tänka på utformningen av utredningsdirektiven. Även om avsikten nu tycks vara att det skall komma en utredning, anser vi reservanter att man redan nu kan fatta beslut om en höjning av det statliga grundavdraget till ett belopp motsvarande ett och ett halvt basbelopp. Den höjning som skedde år 1984 var alltför liten. Dessutom har värdet av fribeloppet urholkats av inflationen. Ett grundavdrag som är bundet till basbeloppet och som är av den storlek som vi föreslår i reservation 2 skulle förenkla redovisningen och samtidigt ge ideella föreningar ett värdefullt och berättigat stöd. Det skulle samtidigt vara ett erkännande av den betydelsefulla verksamhet som bedrivs inom de ideella föreningarna. I reservation 3 berörs frågan om viss utjämning av inkomsterna för somliga idrottsmän. Som vi alla vet har vissa idrottsutövare under några få verksamma år en extremt hög inkomst. Denna inkomst drabbas av mycket höga marginalskatter, om inga särskilda dispositioner har vidtagits. Följden blir att många av dessa idrottsutövare väljer att bosätta sig utomlands. Vi reservanter föreslår inte någon skattebefrielse men att beskattningen av inkomsterna skall fördelas på ett visst antal år. Vi har ju exempel på utjämningskonton, bl.a. skogskonton, och vad vi reservanter begär är att denna fråga skall utredas och förslag snarast framläggas. Nog vore det väl bättre att skapa förutsättningar för en sådan utjämning än att vederbörande idrottsmän bosätter sig utomlands? Vi uppskattar dessa idrottsutövare för deras prestationer, varför då inte skapa rimliga förutsättningar för att de också skall kunna stanna kvar i Sverige? I detta utskottsbetänkande behandlas också frågan om beskattning av egendom tillhörande svenska kyrkan. Riksdagen beslöt år 1984 att befria stat och kommun, till dessa räknas också svenska kyrkans församlingar i deras egenskap av kyrkliga kommuner, från såväl statlig som kommunal inkomstskatt. I vissa fall är det kyrkan som juridisk person som står som ägare och inte församlingen, och det innebär då vissa komplikationer. Det är ofta fråga om egendom som skänkts till eller donerats till kyrkan. Denna egendom befrias inte från skatt, utan drabbas av en 40-procentig statlig inkomstskatt. I många fall är det säkert rena tillfälligheter som avgör om beskattning skall ske eller inte. Om det i gåvohandlingen står skrivet att egendomen skänks till församlingen, att förvaltas av kyrkorådet och att avkastningen skall användas till ett bestämt kyrkligt ändamål, är avkastningen skattefri. Är gåvan däremot skänkt till kyrkan, att förvaltas av kyrkorådet och att avkastningen också här skall användas till ett bestämt kyrkligt ändamål, blir resultatet att avkastningen skall beskattas med 40 96. För berörda församlingar är riksdagens beslut närmast ofattbart. I vissa fall kan det helt enkelt vara så, att protokollet i kyrkorådet — som har skrivits av mottagarna — kan vara avgörande för om det är församlingen eller kyrkan som juridisk person som skall betraktas som den verkliga ägaren till egendomen. Vad jag begär i min motion och vad vi reservanter yrkar på är att regeringen skall lägga fram förslag om att denna kyrkans egendom, liksom de kyrkliga kommunernas egendom, skall befrias från såväl statlig som kommunal inkomstskatt. Utskottsmajoriteten föreslår — som vanligt, vågar jag nästan säga — att frågan skall utredas ytterligare. Jag tycker att även utskottsmajoriteten kunde inse att också vi i riksdagen i vissa fall kan ha fattat beslut som inte blivit riktigt bra. Varför då inte kunna vara med här och rätta till ett sådant här beslut, som enligt min uppfattning är orimligt och som ute i församlingarna skapar en situation som nära nog är ofattbar för dem som berörs. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 3 och 6.

Fru talman! I det betänkande som vi nu behandlar, nr 27 från skatteutskottet, behandlas i huvudsak motioner om de ideella organisationerna liksom stiftelsernas skatteförhållanden samt skattelättnader för idrottsutövare. Motioner med i stort samma innebörd behandlades under april 1987 av denna kammare. Nyheten i årets betänkande gäller en motion om beskattning av kyrklig egendom. Idröttsrörelsen har haft och kommer att ha en viktig roll i det svenska samhället när det gäller en aktiv och meningsfull fritid. Vi har närmare 200 000 olika föreningar i Sverige som vilar på frivillighetens grund. Det är styrelseledamöter, ledare, instruktörer och andra funktionärer som genom insatser på sin fritid lägger grunden till den viktiga roll föreningslivet har i vårt samhälle. Men utan ett omfattande samhälleligt stöd skulle idrottsrörelsen inte kunna engagera så många till en relativt låg kostnad. Det innebär att de skatter som idrottsrörelsen erlägger ter sig blygsamma i jämförelse med det stöd som kommuner, landsting och stat ger idrottsrörelsen. Under senare år har även flera beslut fattats av denna kammare för att ytterligare minska både skatter och byråkratiskt krångel. På riksdagens bord ligger också en proposition om ändringar i lotterilagen som syftar till att ge folkrörelserna ökade möjligheter att skaffa sig inkomster via lotterier. I flera motioner har behovet av nya skatteregler för stiftelser och ideella organisationer tagits upp. En översyn av dessa regler har planerats länge, alltför länge tycker en del. Vid behandlingen av dessa frågor våren 1987 uttalade utskottet att det var angeläget att skattefrågorna när det gäller föreningar och stiftelser utan ytterligare dröjsmål skulle tas upp till gemensam bedömning. Under hösten 1987 presenterades en departementspromemoria med förslag till lag om stiftelser. Promemorian remissbehandlas för närvarande, och utskottet har också erfarit att direktiv till en utredning om översyn av beskattningsreglerna för ideella organisationer nu är inne i ett slutskede. En utredning om skattefrågorna kan därför väntas påbörja sitt arbete inom kort. Därmed torde flertalet av de motioner där denna problematik har tagits upp få en ordentlig belysning, och det gäller även de frågor som tas upp i reservation 1. Med det anförda yrkar jag alltså avslag på reservation 1. Så några kommentarer till de övriga reservationer som bifogats detta betänkande. Grundavdraget höjdes från 2 000 till 15 000 kr. fr.o.m. 1984 års taxering. Den kommande utredningen rörande beskattningsreglerna för ideella organisationer kommer att ta upp även denna fråga, varför riksdagen i dag inte bör vidta några åtgärder, utan jag föreslår att reservation 2 avslås. I reservation 3 föreslås att regeringen skall utforma ett förslag om inkomstutjämning för idrottsutövare. Detta skulle bl.a. motverka att idrottsstjärnor flyttar utomlands. Utskottet vill erinra om att gällande regler erbjuder möjligheter till inkomstutjämning genom pensionsförsäkringar eller genom förskjutning av beskattningen till senare år genom exempelvis årlig fördelning av de ersättningar som utgår. Utskottet har i andra sammanhang ställt sig avvisande till olika krav som framställts om ökade möjligheter till en mer allmän resultatutjämning och finner inte att det skulle finnas några bärande skäl för en särbehandling av idrottsstjärnor. Utskottet avstyrker således reservation 3. Så några kommentarer till reservation 4, om en höjning av schablonavdraget för idrottsmän till 5 000 kr. Utskottet har tidigare anfört, att om erfarenheterna skulle visa att nuvarande beloppsbegränsning är otillräcklig, har utskottet inget emot att riksskatteverket räknar upp detta belopp. Utskottet förutsätter att RSV fortlöpande prövar denna fråga, varför någon åtgärd från riksdagens sida inte kan anses påkallad. Således avstyrks även reservation 4. I reservation 5 föreslås en utredning om reklamskatten i syfte att till viss del kunna slopa denna skatt för de ideella föreningarna. Vi behöver inte tillsätta någon ny utredning för att få denna fråga belyst. Vi har redan en utredning som belyst denna fråga, och utredningen väntas inom kort justera sitt betänkande. Ytterligare utredningsbehov bör därför anstå till dess att denna utredning har presenterat sitt förslag, och därför avstyrks även reservation 5. I reservation 6 framförs att det uppstått skillnad i beskattning mellan kyrklig kommun och bl.a. församlingskyrkor. Som jag tidigare redovisat väntas en utredning inom kort tillsättas för att se över skattereglerna för stiftelser och ideella organisationer. Såvitt jag erfarit är direktiven till denna utredning utformade så, att man även kan ta upp denna fråga. Det kan krävas att denna fråga får en litet bredare belysning, varför utskottet yrkar avslag på reservation 6. Fru talman! Med vad jag nu anfört yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Kjell Nordström var näst intill villig att acceptera en höjning av schablonavdraget för idrottsutövare och idrottsledare till 5 000 kr., men han hänvisade till att det är riksskatteverket som får pröva denna fråga. Det är rätt viktigt att riksdagen vidmakthåller sin beskattningsrätt och i det här fallet ger riksskatteverket den signal som behövs för att höja detta schablonavdrag, som fastställdes i början av 1980-talet. Kostnadsutvecklingen har ju varit sådan att det råder en helt annan situation för närvarande än när avdraget fastställdes i början av 1980-talet. Det innebär alltså att allt fler yrkar avdrag i förhållande till sina totala kostnader, vilket innebär ett ökat krångel, som jag nämnde i mitt inledningsanförande. Jag delar den uppfattning som Stig Josefson framförde beträffande den kyrkliga egendomen. Det är ganska belysande för det socialdemokratiska sättet att agera att inte göra de ändringar som är befogade när nu skatten slår så snett. Man hemställer i stället om en utredning, vilket gör att det tar ännu längre tid innan det kan ske någon rättelse. De tre borgerliga partierna föreslår tillsammans, som vi alla nämnde i våra inledningsanföranden, ett till ett och ett halvt basbelopp ökat grundavdrag. Värderelateringen till basbeloppet innebär en klar förbättring för alla ideella föreningar, som med en sådan beskattningsform blir mera självständiga. Exempelvis idrottsutövare och ungdomar behöver då, som Kjell Nordström talade om, inte lita till det offentliga stödet, utan får större förutsättningar för en bra sysselsättning i de olika föreningarna.
Fru talman! Kjell Nordström sade inledningsvis beträffande stiftelserna att många har väntat på en utredning om dessa. Han sade t.o.m. att många tycker att de har väntat alltför länge på en sådan. Som jag uppfattade honom instämde han själv med dem. Jag ber bara att få peka på vad som egentligen begärs i motion Sk534 i det avseendet, nämligen att den kommande utredningen bör få i uppdrag att utreda frågan om ett jämställande av ideella föreningar och stiftelser med likartad verksamhet. Om nu utskottet förutsätter att dessa frågor kommer att behandlas i utredningen, förstår jag inte varför ni avstyrker motionen. Det är nämligen detsamma som det som motionärerna begär. Om utskottet och motionärerna vill detsamma, är det väl enbart av godo. Nej, Kjell Nordström, jag vill inte ha någon särbehandling av idrottsstjärnorna, men jag konstaterar än en gång att det här rör sig om en mycket speciell grupp och även om mycket speciella förhållanden. Jag vill också peka på det tydliga faktum att idrottsmännen verkligen flyttar från vårt land just på grund av skatteproblemen. Nog borde väl riksdagen kunna kosta på sig att kräva en utredning om huruvida man kan hitta vägar för att behålla dem hemma i Sverige, där de flesta egentligen vill vara kvar. Finns det, Kjell Nordström, andra så speciella grupper med liknande problem, tycker jag att vi skall ta fram dem i riksdagen och diskutera dem i vanlig ordning.
Fru talman! Kjell Nordström inledde med att tala om idrottsrörelsens och ideella föreningars värde, men när han sedan kom in på de konkreta frågorna var det nej från början till slut. Trots att Kjell Nordström sade att det har dröjt alltför länge med tillsättandet av utredningen, ville han inte göra någonting för att rätta till det som påtalats i motioner och reservationer. Grundavdraget har tidigare prövats och höjdes 1984, men vi anser att det är alltför lågt. När man lyssnade till Kjell Nordström fick man den uppfattningen att även han skulle vilja ge bättre möjligheter för idrottsrörelsen och för ideella föreningar. Varför vill han då inte ställa sig bakom ett konkret beslut i stället för att skjuta över alla frågor till nya utredningar och därmed åstadkomma en fördröjning till en ganska oviss framtid? När det gäller idrottsutövare vill jag ställa följande fråga till Kjell Nordström: Är det bra, som nu sker, att de goda ambassadörer för Sverige som våra skickliga idrottsmän är bosätter sig utomlands? Det är inte fråga om någon stor och märklig förändring. Man skulle kunna skapa möjligheter för dem att fördela sin inkomst över en längre tidsperiod. När det sedan gäller frågan om kyrkans och de kyrkliga kommunernas egendom anfördes inte ett enda argument mot det som jag har anfört, utan man ville bara hänskjuta den till en utredning. Jag tycker att det borde finnas en vilja också hos er att åstadkomma något på den punkten. Som jag sade i mitt förra inlägg: Om man en gång har fattat ett felaktigt beslut, borde det kunna rättas till utan att frågan överlämnas till en utredning, där dess avgörande skjuts på en oviss framtid.
Fru talman! Först till Karl-Gösta Svenson: Riksskatteverket behöver inte ha någon ytterligare signal utöver den som det har fått. Det har nämligen fått ett besked att om man upptäcker att schablonavdraget behöver justeras uppåt skall en sådan åtgärd vidtas. Tydligt är att riksskatteverket ännu inte har tyckt att det problem som Karl-Gösta Svenson här håller fram föreligger. I vad gäller grundavdraget vill jag till samtliga mina meddebattörer säga att det också har framförts invändningar, bl.a. från företag, innebärande att grundavdraget skulle vara för högt. Jag tycker att det är lämpligt att den frågan studeras i en utredning innan man fastställer vad som är lämpligt, så att man inte får bekymmer av sådant slag. Leif Olsson m.fl. menade att vi skulle ha bekymmer med våra idrottsstjärnor. Det frågades bl.a. om det är bra att dessa bosätter sig utomlands. Man kan inte säga att det är vare sig bra eller dåligt. Vissa idrottsstjärnor måste bosätta sig utomlands för att tjäna pengar. Fotbollsspelare flyttar till Italien eller Holland och ishockeyspelare till USA eller Canada. Om det däremot beror på skatterna när en tennisspelare flyttar utomlands eller om det beror på att vederbörande har sin verksamhet förlagd utomlands kan ibland diskuteras. Vederbörande utövar ju sin sport på andra ställen än i Sverige. Vi kan ändå glädja oss åt att idrottsstjärnorna när den aktiva tiden är slut gärna kommer hem med sina miljoner och då får betala skatt på dessa.
Fru talman! När man nu lyssnar till Kjell Nordström frågar man sig om han menar allvar med talet om utredningar. Jag fick det intrycket att Kjell Nordström tycker att allt är bra som det är. Då är det kanhända på det sättet att man bara vill skjuta frågan framåt genom att hänvisa till utredningar som skall tillsättas. Jag beklagar att man här inte är beredd att pröva frågan på sakliga grunder och ta ställning till om de framlagda förslagen är bra eller inte. I stället för att bara överlämna ärendet till utredning bör man definitivt ta ställning i beslutsfrågan. Då får vi klarlagt vilken inställning som man verkligen har i detta avseende.
Fru talman! Jag återkommer till förslaget om ett schablonavdrag om 5 000 kr. Det är riksdagen som skall beskatta svenska folket, och vi skall inte lämna från oss beslutanderätten i dessa frågor. Därför vidhåller jag för vårt vidkommande att riksdagen bör fatta ett beslut i ärendet. Kjell Nordström sade att han tyckte att grundavdraget på vissa håll är väl högt. Det resonemang som Kjell Nordström då för måste innebära att det skulle finnas föreningar som går med överskott. Dessa föreningar är säkerligen få. De flesta är nog beroende av offentligt stöd. Kan vi minska det beroendet och öka föreningarnas självbestämmande genom att ge dem ett grundavdrag på ett och ett halvt basbelopp på den verksamhet som de kan för egen räkning bedriva med hjälp av ideella krafter, är det en stimulans och en fördel för de ideella föreningarna i vårt land. När det gäller de idrottsutövare som under en kort tid tjänar mycket pengar är det märkligt att man inte kan acceptera att de får fördela inkomsterna under flera år, så att beskattningen skjuts upp något. En annan utmärkt väg är att snabbt sänka marginalskatterna och alltså följa det moderata förslaget om att vi på kort tid skulle sänka marginalskatten till 34 70 för inkomsttagare som tjänar under 140 000 kr. och maximerar marginalskatten till 50 26. En sådan åtgärd skulle få stor betydelse för dessa yrkesutövare.
Fru talman! Först vill jag vända mig till Karl-Gösta Svenson. Jag har inte sagt att grundavdraget är vare sig för högt eller för lågt. Jag sade att det finns företag som har påtalat att det skulle vara för högt. Det är således inte jag som har påtalat det. Det är bra att göra en sådan bedömning och avvägning i en utredning, innan riksdagen fastställer vad som kan vara lämpligt. När det gäller kyrkan har en del framfört att vi skulle kunna fatta ett beslut idag. Vi har sett till att denna utredning har fått sådana direktiv att den skall kunna titta på dessa frågor. Vi visar en vilja att åstadkomma något. Vi bedömer emellertid att denna fråga, liksom många andra frågor, behöver penetreras litet mera innan man fattar ett beslut. Nu kommer man att kunna ta upp denna fråga, som Stig Josefson själv har motionerat om, i utredningen. Vi får väl avvakta vad utredningen kommer fram till.

Fru talman! I detta ärende behandlas tre motioner gällande internationella skattefrågor som har väckts under den allmänna motionstiden. Näringsliv och arbetsmarknad internationaliseras alltmer. Denna utveckling kommer att intensifieras, inte minst EG:s ”gränslösa” marknad. Detta leder till att beskattningen, även i Sverige, får en allt väsentligare internationell dimension. Under avsevärd tid har Sverige med hjälp av dubbelbeskattningsavtal tvingats att reglera beskattningen för personer som är bosatta i Sverige men uppbär inkomst från annat land eller vice versa. Som mönster för dubbelbeskattningsavtal tjänar numera OECD:s modellavtal från 1977. Dubbelbeskattningsavtalens materiella bestämmelser går ut på att reglera vilken avtalsslutande stat som skall ha beskattningsrätten till vissa inkomster och till viss förmögenhet. Konkurrenter om beskattningsrätten är hemviststaten och källstaten. Ibland skall inkomsterna endast beskattas i hemstaten, ibland endast i källstaten. Ibland delar man emellertid på beskattningsrätten. Alla de problem som sammanhänger med att man försöker undvika dubbelbeskattning kan inte lösas endast genom reglering av den materiella beskattningsrättens fördelning mellan de olika länderna. I den mån beskattningsrätten enligt avtal skall tillkomma endast källstaten, kvarstår frågan om hur den inkomst som undantagits från beskattning i hemviststaten skall påverka skatteprogressionen. Andra problem gäller att fastställa vilket land som egentligen är hemvistland. Den första typen av problem behandlas i motion Sk378 från moderata samlingspartiet. En av de två metoder som nyttjas för att eliminera dubbelbeskattning är exemptmetoden. Denna metod innebär i sin renaste form att inkomsterna uteslutande beskattas i en av de båda staterna, utan att det påverkar beskattningen i den andra staten. Exemptmetoden kan dock, utan att bryta mot OECD:s modellavtal, utformas så att viss hänsyn tas till den inkomst som har undantagits. I dubbelbeskattningsavtal som nyligen träffades med de nordiska länderna slopades ett sådant hänsynstagande — ett progressionsförbehåll. Skälen var att beskattningen blir lättare att förstå för de skattskyldiga samt att skatteadministrationen förenklas. Det var en bra reform som såväl finansdepartementet och skatteutskottet som riksdagen ställde sig mycket positiva till. Samma fördelar som gäller vid beskattning av inkomster i de nordiska länderna gäller givetvis generellt. Motionärernas krav i motion Sk378 om att helt avskaffa progressionsförbehåll gynnar både förståelsen av och effektiviteten hos skattesystemet. Eventuellt minskande inkomster skulle vara försumbara. En sådan reform skulle, om något, löna sig för staten. Detta tycker emellertid inte utskottets majoritet. En sådan åtgärd strider enligt utskottsmajoriteten mot grunden för den progressiva beskattningen. Konsekvensen av utskottets ställningstagande är inte precis glasklar. Den strävan till förenkling av beskattningen som riksskatteverket, finansdepartementet och inte minst socialdemokratiska ledamöter gjorde sig till tolk för i går vid skatteutskottets offentliga utskottsförhör är tydligen helt glömd i dag. Ett annatproblem vid dubbelbeskattning är att fastställa hemvist. Detta problem berörs i de två övriga punkterna i utskottsbetänkandet. Bosättningsbegreppet är ett vitt formulerat begrepp i lagstiftningen. Enligt lagen räknas som bosatt här i riket den som har ”sitt egentliga bo och hemvist” här. Med en sådan person likställs den som ”stadigvarande vistas” här. Sedan gammalt har det dock funnits undantag från den allmänna regeln att den som har sitt bo och hemvist i Sverige är skattskyldig för all inkomst vare sig den är förvärvad här eller utomlands. Den s.k. ettårsregeln, som fick ändrad tillämpning från den 1 juli 1986 och kompletterades med en sexmånadersregel, utgör undantag. Sexmånadersregeln innebär att den som vistas utomlands i sex månader befrias från svensk skatt, om han eller hon är anställd vid fast driftställe hos svensk eller utländsk arbetsgivare — dock inte hos svenska staten, svensk kommun, svensk landstingskommun eller svensk församling. Omkostnaderna för lön m.m. skall dessutom dras av i verksamheten i utlandet. Detta var en förbättring, men också en försämring. Ettårsregeln fordrar nämligen numer att vistelsen skall gälla samma land, och det är en försämring. Om kraven på fast driftställe togs bort från sexmånadersregeln skulle skattebefrielsen kunna gälla de flesta utlandsanställda. Det skulle vara inte minst viktigt för vårt näringslivs utveckling här hemma. Detta är motionskravet i Sk347, som behandlas i utskottsbetänkandet. Kravet avstyrks med hänvisning till de svaga skäl man hänvisade till redan 1985. Att de var svaga framgår inte minst av utskottets konstaterande att det kan finnas anledning att ompröva bestämmelserna då närmare erfarenheter vunnits vid den praktiska tillämpningen. Man trodde alltså inte riktigt på sina regler. Den tredje fråga som behandlas i utskottsbetänkandet gäller hur man skall fastställa när en person har utflyttat från Sverige eller återinflyttat till Sverige. Vid riksmötet 1985/86 antogs regler om att fysiska personer och dödsbon skall beskattas för all inkomst i sin hemortskommun eller, om sådan inte finns, i Stockholm. Motiveringen för ändringen var förenkling. Den har lett till förenklingar, men resultatet blev i vissa fall också krångel och skatteskärpning. För en person som exempelvis flyttar ut ur Sverige i början av januari ett år, innebär det att han skall beskattas i hemortskommunen för hela året. Hade utflyttningen skett den 31 december året innan hade förhållandena varit de motsatta. Om återflyttning sker i december beskattas alla inkomster i den nya svenska hemortskommunen för hela året, trots att personen då vistats utomlands och skulle beskattas där. Förändringen står inte i överensstämmelse med allmänhetens rättsuppfattning. Utskottet avstyrker motionens krav om ny lydelse av 56 § kommunalskattelagen för att komma till rätta med de uppkomna problemen som inte var förutsedda. Utskottet är hovsamt i sina avslagsyrkanden. Det är förståeligt. Motiveringen låter på detta sätt: Erfarenheterna är ännu begränsade och tillåter enligt utskottets mening inte några slutsatser när det gäller behov av regler. Det behövs faktiskt egentligen endast ett enda fall för att upptäcka att regeln i fråga strider mot rättskänslan. Detta är en stor sak för den enskilde. Värnar man om den enskilde, måste utskottet och riksdagen direkt konstatera att detta var en ändring som gav oacceptabla effekter. Bryr man sig emellertid inte om hur saker och ting drabbar enskilda människor, kan man naturligtvis skylla på bristande erfarenheter. Det tyder dess värre på dåligt utvecklad respekt för rättsstaten. Jag ber att få yrka avslag på punkterna 1,2 och 3 i utskottets hemställan och bifall till reservationerna 1, 2 och 3.

Fru talman! Den s.k. sexmånadersregeln vid tjänstgöring utomlands har nu gällt sedan 1986 års taxering och är i sig ett bra instrument för att stärka företagens internationella konkurrenskraft. Problemet med regeln är, som vi för övrigt diskuterade i denna kammare förra våren, att tillämpningen förutsätter att arbetsgivaren driver näringsverksamhet från fast driftställe. Att kravet på fast driftställe begränsar rörligheten och de svenska exportföretagens konkurrenssituation är nog obestridligt. Det betyder också en snedvridning av konkurrensförhållandena till förmån för företagen med fast etablering utomlands jämfört med företag som bedriver verksamhet från Sverige och då också betalar ut lönen från Sverige. Inte minst kan det drabba de mindre företagen, för vilka det i dag finns möjligheter att komma in på den internationella marknaden. Fru talman! I reservation 3 från folkpartiet, moderaterna och centern tar vi fram exempel på yrkesgrupper som kan vara speciellt berörda av sexmånadersregeln och där företagen kan få problem såväl med rekrytering som med överblicken av skattekonsekvenserna. Där nämns montageoch anläggningspersonal, marknadsförare och resebyråtjänstemän. Det borde ligga i såväl arbetsgivarnas som de anställdas intresse att få en uppmjukning av villkoren för skattefrihet, så att sexmånadersregeln gäller oberoende av varifrån lönen betalas ut eller med andra ord att kravet på fast driftställe slopas. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservation 3.

Fru talman! I det aktuella betänkandet behandlas tre motioner som berör internationella skattefrågor. Utskottet yrkar avslag på motionerna, medan man i tre borgerliga reservationer yrkar bifall till motionerna. Jag skall här något kommentera dessa reservationer. I reservation 1 yrkar moderaterna bifall till ett motionsförslag om slopande av progressionsförbehållen i dubbelbeskattningsavtalen. Progressionsregeln innebär att den skattskyldiges inkomster i Sverige läggs ovanpå skattefria utlandsinkomster och därefter beskattas enligt vår progressiva skatteskala. I de senast upprättade dubbelbeskattningsavtalen med de nordiska länderna har detta progressionsförbehåll inte utnyttjats. Motivet härför är det nära samarbete på skatteområdet och den relativa likhet i skatteförhållandena som råder inom Norden. Ett generellt slopande av progressionsförbehållet, framför allt gentemot lågskatteländer, står enligt utskottets mening i strid med de fördelningspolitiska grunderna för den progressiva beskattningen. Reservation 2 berör skatteförhållandena vid inflyttning i och utflyttning ur landet. I samband med den förenkling av skattesystemet som behandlades av riksdagen under våren 1986 infördes en regel i kommunalskattelagen om att den som flyttar in i eller ut ur riket har att erlägga kommunal skatt till bosättningskommunen för hela året. Enligt tidigare regler taxerades inkomster under bortovaron till ett gemensamt distrikt med ett skatteuttag på 10 96, medan inkomster under bosättningstiden i landet taxerades till bosättningskommunen enligt gällande skattesats. Den nya regeln tillämpas första gången vid 1988 års taxering. Det finns därför enligt utskottets mening i dag inte något erfarenhetsunderlag som talar för en ändring av reglerna. I reservation 3 yrkar samtliga borgerliga ledamöter att den s.k. sexmånadersregeln för skattebefrielse vid utlandstjänstgöring skall ändras så, att kravet på fast driftställe i tjänstgöringslandet slopas. Sexmånadersregeln, som tillämpas sedan 1986, tillkom för att stärka företagens internationella konkurrenskraft och för att skapa klara och enhetliga regler. Sexmånadersregeln har också fungerat väl i det sammanhanget. Att medge en villkorslös tillämpning av sexmånadersregeln skulle, som utskottet vid flera tillfällen uttalat, leda till en alltför långtgående skattefrihet i Sverige och också kunna ge upphov till missbruk. Frågan regleras dessutom i våra dubbelbeskattningsavtal, där beskattningsrätten enligt 183-dagarsregeln tillkommer Sverige om fast driftställe utomlands saknas. Fru talman!

Fru talman! Låt oss anta att en person flyttar ut den 2 januari. Han blir då skattskyldig för hela året i Sverige. Om han alternativt flyttar hem den 31 december, blir han skattskyldig för hela det gångna året. Då uppkommer egentligen samma problem som Nils Mattsson berör i sin bok Svensk internationell beskattningsrätt och som gäller avgörande om person tagit för lång semester för att dubbelbeskattningsavtal skall kunna tillämpas. Han skriver: ”För den skattskyldige har det stor ekonomisk betydelse, om skattefrihet föreligger för honom enligt nu beskrivna regler. Han fattar ofta viktiga ekonomiska beslut med utgångspunkt från skattereglerna och sådana beslut måste göras i förväg.” Vad jag pekade på var att det inte behövs mycken erfarenhet utan att det räcker med ett enda fall för att visa att det här kan ligga en mycket stor orätt. Det är helt enkelt stötande för den allmänna rättskänslan. Jag påpekade också att om man verkligen är mån om att individerna inte skall drabbas av en regel, som ofta är fördold för allmänheten och tydligen också var det för riksdagen när beslutet 1985 fattades, bör denna regel rättas till. Man kan inte skylla på att man inte har tillräcklig erfarenhet. Men det gör man naturligtvis, om man inte bryr sig om individerna, utan bara ser till statens fiskusskatteinkomster. Nu betyder dessa i det här sammanhanget praktiskt taget ingenting, eftersom det förmodligen är ganska få personer det gäller. Men en orätt blir inte mindre bara därför att den drabbar få personer. När det gäller frågan att man har andra regler i dubbelbeskattningsavtalen med de nordiska länderna, där man inte fullt ut använder exemptmetoden, vill jag påpeka att ni helt och hållet gjort avkall på vad ni i går sade om förenkling. Jag har helt enkelt pekat på er skattepolitiska dogmati, dvs. progressivitet skall tillämpas till vilket pris som helst. Det är mycket bra att vi fått reda på det.
Fru talman! När det gäller sexmånadersregeln, Gunnar Nilsson, anser även utskottet att det finns anledning att ompröva dessa bestämmelser när man vunnit närmare erfarenhet av den praktiska tillämpningen. Men var finns det någon utvärdering? Det är nu tredje taxeringsåret som den nya regeln tillämpas. Nog borde man väl under dessa tre år ha kunnat vinna någon erfarenhet av regeln, t.ex. om den begränsar rörligheten mellan länder som har fast driftställe och länder som inte har det. Det är en omprövning som begärs i motionen. Att en sådan omprövning skall göras är vi tydligen överens om, ifall jag rätt förstått utskottets skrivning.
Fru talman! Det är riktigt att det när propositionen antogs sades att man kunde tänka sig att ompröva sexmånadersregeln när erfarenhet av tillämpningen hade vunnits. Men de erfarenheter vi vunnit under dessa tre år tyder inte på att det i dag finns något behov av att ompröva sexmånadersregeln. Vi strävade 1985 efter att få klara och enhetliga regler för skattebefrielsen för utlandssvenskar, och det anser jag att vi fått med sexmånadersregeln. En villkorslös tillämpning skulle leda till alltför stor skattefrihet i Sverige och, som jag tidigare sade, även kunna leda till missbruk. Jag tycker också att det är viktigt att åtgärder för att främja konkurrenskraften utomlands vägs mot kravet på likformighet i beskattningen. När det sedan gäller frågan om beskattning vid inoch utflyttning, kan jag, fru Gennser, inte förstå att det skulle vara så kränkande för rättskänslan att man skall betala skatt till sin bosättningskommun i stället för ett gemensamt distrikt, vilket man tidigare gjorde. Jag tror att detta med flyttningar i december eller i januari är ett problem som man i stor utsträckning kan lösa genom information till de skattskyldiga.
Fru talman! Det finns exempel på en skattebetalare som flyttade in i slutet av december och som ett tu tre upptäckte att han skulle betala svensk skatt. Det var ingen angenäm överraskning. Han var inte upplyst om detta, och dessutom hade han levt i utlandet och naturligtvis fått anpassa sig till de förhållanden som råder där. En annan sak som jag finner konstig beträffande sexmånadersregeln är att man bara säger att erfarenheterna inte är tillräckliga. Men man redovisar verkligen inget konkret.

Herr talman! Under fem år har jag motionerat och pläderat för att samhället skall ta klar ställning genom lagstiftning i fråga om könshandel. Efter hand har glädjande nog allt fler anslutit sig till min uppfattning, nämligen att det utöver sociala insatser krävs en kriminalisering av kundernas beteende. Varför driver jag då denna fråga så hårt? Jo, för mig gäller det att värna och ta ansvar för unga kvinnor som redan tidigare av olika skäl är hårt drabbade. De flickor som tvingas in i prostitution är rotlösa människor som växt upp utan trygghet i tillvaron. Ofta kommer de från missbruksmiljöer, och många har blivit utsatta för incest. Det är dessa unga kvinnor som offras för att medelålders välbeställda män, mestadels med en fast sexuell partner, skall kunna roa sig genom att köpa en prostituerad och därmed leva upp till den manliga patriarkaliska härskarrollen. Som politiker tycker jag det är vår skyldighet att försöka sätta oss in i flickornas situation. Skulle vi önska att vår syster eller vår dotter var en prostituerad? Om inte, vems syster eller dotter måste offras? Sett ur detta verklighetsperspektiv borde det vara självklart att ett land som vill ta ett socialt ansvar måste ta klar ställning för svaga individer, och att det kommer till uttryck i lagstiftningen. Visst är det bra med de sociala insatser som görs i de större städerna av de särskilda prostitutionsgrupperna. Men det räcker inte. Här är det marknadskrafterna som styr. Så länge det finns efterfrågan och verksamheten får fortgå ostört kommer ständigt nya flickor att tvingas in i könshandeln. Mestadels sker det med en hallick, en förment pojkvän, som pådrivare. En väg som inte sällan leder in i prostitutionsträsket går genom porrklubbarna. Prostitutionen, denna destruktiva och asociala människohandel, pågår helt lagligt. Pengar från könshandeln är skattepliktiga såsom inkomst av rörelse. Däremot är det kriminellt att hyra ut lokal till en prostituerad. Tala om dubbelmoral! Detta är ett typexempel. Enligt min uppfattning måste samhället ta klar ställning genom lagstiftning. Det skall inte vara tillåtet att köpa en prostituerad. Denna form av lagstiftning finns för övrigt då det gäller en prostituerad som är under 18 år. Jag är övertygad om att en lagstiftning leder till att antalet prostitutions kunder kommer att minska avsevärt. Denna verksamhet är vad man brukar kalla störningskänslig. Vi ger polisen möjlighet att övervaka och ingripa. På så sätt kommer således antalet flickor som dras in i könshandeln att minska. Vi kan då också på ett bättre sätt med sociala insatser hjälpa dem som redan är prostituerade. Jag vill här bemöta de argument som utskottsmajoriteten anför mot en lagstiftning. Det heter att det skulle vara svårt att tillräckligt entydigt definiera den straffbara gärningen och föreligga svårigheter att bevisa ett påstått brott. Låt mig då påminna om vad jag tidigare sade — det finns redan en liknande lagstiftning när det gäller prostituerade som är under 18 år. Samma skäl kan i så fall anföras mot denna lag. Men utskottsmajoriteten har inte föreslagit att denna lag skall rivas upp. Ett annat argument är att med lagstiftning är risken stor att prostitutionen går under jorden. Visst kan den risken finnas, men det blir i så fall i en mycket begränsad omfattning. Dessutom fattade riksdagen i höstas — enligt min mening helt riktigt — beslut om att förbjuda bastuklubbar utan att ta hänsyn till risken att den verksamheten kunde gå under jorden, vilket skulle försvåra socialtjänstens möjligheter att bekämpa HIV-smitta. Jag kan inte se att det finns några tungt vägande skäl mot en lagstiftning som kriminaliserar prostitutionskontakter. Jag yrkar därför bifall till reservationen i detta betänkande. I motion Ju817 med Margareta Persson som första namn och i vilken jag är medmotionär tar vi upp situationen vid pornografiska föreställningar, s.k. porrklubbar. Vi begär en ändring i allmänna ordningsstadgan. Som jag tidigare framhöll är porrklubbsverksamhet ofta första steget in i prostitution. Porrklubbar frossar i kvinnoförnedring, och de som arbetar där är helt rättslösa. Genom särskilda anställningsförhållanden undantas de från all arbetslagstiftning. När gjorde exempelvis yrkesinspektionen ett besök på en porrklubb senast? Kravet i vår motion är att lagstiftningen måste skärpas så att pornografiska föreställningar förbjuds. Socialutskottet, som har yttrat sig över motionen, anser att det finns skäl att se över gällande bestämmelser så att det skapas mer effektiva möjligheter att förhindra bl.a. sådan verksamhet som vi tar upp i motionen. Här syftar man på posering och kroppskontakt med männen. Socialutskottet har enhälligt föreslagit ett tillkännagivande till regeringen. Tyvärr har inte justitieutskottet följt socialutskottets förslag. Man hänvisar till att ansvaret för att förbudet i allmänna ordningsstadgan efterlevs åligger polis och åklagare samt att det förebyggande arbetet — att få unga att hålla sig borta från dessa miljöer — är en uppgift för socialtjänsten. Det låter givetvis bra, men bevisligen fungerar det inte i praktiken. Det är därför vi motionärer vill få till stånd en ändring. Jag vill avsluta med att ställa en fråga till utskottsmajoritetens företrädare: Vad är det som gör att ni nu tror att det skall ändras på porrklubbarna genom insatser av polis, åklagare och socialtjänst? Jag yrkar bifall till motionerna Ju817 och Ju806.

Herr talman! I vårt industrikapitalistiska samhälle har sexualiteten både banaliserats, förråats och kommersialiserats. Den har reducerats till ett organ med utsöndringar och utlösningar. Sexualiteten framställs som en kroppslig klåda som man måste bli kvitt. Den pornografiska industrin, som omsätter miljardbelopp, visar sexualiteten lösryckt ur sitt mänskliga sammanhang. I pornografin — och jag menar då den dåliga pornografin — har allt gjorts utbytbart. Kvinnor köps som varor som männen kan tömma sig i. På bild efter bild får männen veta att kvinnors sexualitet inte är något annat än ett könsorgan. Mannen framställs som jägaren med den råa styrkan. Barnpornografi och barnprostitution finns trots lagstiftning. De florerar livligare än någonsin, och stora pengar är i omlopp. I USA har man spårat att den största delen av deras barnpornografi kommer från Danmark, Holland och även Sverige. Barnpornografi och barnprostitution — vad är det för män som vill ha sådant? Vad är det för män som lockas till Thailand, Sri Lanka och Filippinerna av lyxbordeller med 2-4 åringar? Det finns internationella förmedlingar som förmedlar sexuella barntjänster från tre år och uppåt. Vilken sorts män vill ha detta? Inte vet jag. Men alla kan inte vara sexuella grobianer. Alla kan inte vara störda sexuellt. Några måste vara helt normala män. Jag tror tyvärr att de flesta som ändå lockas av detta vidriga är normala. Prostitution är det yttersta beviset på kvinnoförakt. Prostitution är också ett stort hinder i kampen för jämställdhet mellan könen. Prostitutionen förnedrar inte bara de kvinnor som prostituerar sig — den förnedrar alla kvinnor. Prostitutionen visar också på maktförhållanden i samhället. Den visar på kvinnors underkastelse. Ungefär 100 000 män besöker i Sverige prostituerade kvinnor. Det finns ungefär 2 000 prostituerade kvinnor. Det innebär att männen står för 98 I av prostitutionshandeln. Ändå riktas blickarna enbart mot kvinnorna. Det är på tiden att ljuset också riktas mot männen. I Göteborg finns det 500 gatuprostituerade. Dessa kvinnor gör 175 000 tjänster åt 25 000 män på ett år. Omsättningen i pengar är 50 milj.kr. Omkring 10 22 av alla män beräknas någon gång ha gått till en prostituerad. 80 26 av de män som gör det är vanliga män med egen familj, med barn, båt, sommarstuga och bil. Bara 15-25 96 av de prostituerade kvinnorna är missbrukare, antingen av knark eller av alkohol. En heroinmissbrukande kvinna behöver dagligen 4 000 kr. för sitt eget missbruk och åt sin missbrukande man. Det får hon ihop genom att ha 10-15 samlag varje dag. Prostitutionen blir råare, säger polisen i Stockholm. Det finns 200 bordeller i Stockholm. Prostitutionen finns i damfriseringar, fotvårdsinrättningar, solarier och affärslokaler. Toleranströskeln höjs hela tiden. Också inom pornografin blir videofilmerna råare och råare. Regelrätta mord förekommer i vissa filmer. Rena sadismen, bisarra filmer med extremt våld. Vid studier om vem som lånar vad har det visat sig att det är herrar i kritstrecksrandigt och med den lilla diplomatportföljen som lånar de mest bisarra filmerna. Det är ju stora pengar inblandade, så de böter som kan utdömas är inget som avskräcker vare sig distributör eller producent. Inte heller ett fängelsestraff på högst sex månader avskräcker när det finns så stora pengar som det här gör att tjäna på människors sexualitet — eller rättare sagt förvrängda sexualitet. För mig, herr talman, kommer frågan ständigt: Vilka män är det som vill ha sådant här? Måste de inte vara sjuka, störda på något sätt? Nej — alla utredningar och studier visar att de är vanliga normala män. För några år sedan fick Margö Ingvardsson och jag igenom en motion i vår riksdagsgrupp som bestod av en mening. Där stod: Ett sätt att bekämpa prostitutionen är att kriminalisera dess kunder. Numera har vpk ett kongressbeslut på att kriminalisering bör genomföras. Att kriminalisera kunderna i ett prostitutionsförfarande är att rikta ljuset mot männen, dvs. 98 96 av dem som finns i prostitutionshandeln. Det är på tiden att ljuset riktas mot dem. De har gått fria. De har en urgammal rätt att köpa sig sin sexualitets utlösning. Det finns beräkningar som visar att om man kriminaliserade kunderna — alltså männen, torskarna — skulle 70 26 av prostitutionen försvinna. De här vanliga männen skulle helt enkelt inte våga riskera sin vardagstillvaro för ett litet nummer på gatan. Priset skulle helt plötsligt vara för högt, inte räknat i pengar men på annat sätt. Det finns problem med en kriminalisering. Det finns det med annan lagstiftning också. Men en kriminalisering i denna fråga är ett sätt för samhället att säga: Detta accepterar vi inte. Att köpa sexuella tjänster skall vara förbjudet i lag. Det är ovärdigt för både män och kvinnor. Vi måste använda lagen i det här huset för att påverka moralen. Genom en kriminalisering kan vi också påverka attityder. För att hjälpa de kvinnor som finns inom prostitutionen behövs mycket av sociala insatser. Det har sagts under de debatter som har förts här i kammaren i den frågan. De prostitutionsprojekt som finns och har funnits vittnar om hur stort behovet av sociala insatser är. Många socialarbetare som arbetar med prostitution ser de sociala insatserna och en kriminalisering av kunderna som två nödvändiga parallella åtgärder. Jag menar att det ena inte får förskjuta det andra. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen som behandlar kriminalisering av kunderna. Vpk är inte representerat i justitieutskottet och har ingen egen reservation som tar upp vår motion. Jag vill beröra ytterligare en sak. I socialutskottets yttrande till justitieutskottets betänkande tillstyrks en flerpartimotion från alla politiska partier om pornografisk föreställning. I justitieutskottets betänkande finns varken ett bifall eller någon reservation på denna punkt. Gunilla André tog också upp frågan. Socialutskottet tycker att nuvarande bestämmelse i ordningsstadgan inte räcker för att möjliggöra ingripande i de fall där mycket unga kvinnor poserar nakna i en porrklubbsmiljö. Socialutskottet tycker att det finns skäl att se över dessa bestämmelser och begär att detta ges regeringen till känna. Jag har själv besökt en porrklubb — porrklubben Tabu — under en natt för cirka ett år sedan och sett vad som försiggår där. Det var ett intressant studium. Det är en mycket farlig miljö för unga kvinnor, som arbetar där från fem på eftermiddagen till fem på morgonen. Lönen är god, men de får slita för den. De kan tjäna upp till 30 000 kr. i månaden. Vädjanden från föräldrar till dessa mycket unga flickor — föräldrar som jag har varit i kontakt med -— eller socialtjänstens medarbetare hjälper föga, har det visat sig. Jag tycker att justitieutskottet har ett aningslöst förhållningssätt till denna fråga. Jag yrkar alltså bifall till de motioner som tar upp frågan om pornografisk föreställning, nämligen motionerna Ju817, där jag själv finns med, och Ju806.

Herr talman! Olaus Petri har i den elfte domarregeln — domarreglerna återfinns i början av lagboken — uttryckt följande tänkvärda ord: ”Lagen gillar inte allt det hon icke straffar.” Om prostitution kan man både vad gäller kunderna och dem som säljer sig till dessa i hög grad säga att denna regel gäller. Vi är väl alla överens om att prostitution är en företeelse som vi inte gillar. Men kriminalisering av prostitutionskontakter är förenad med många problem. Till att börja med är, så långt vi nu kan se, alla förfaranden som är straffvärda redan kriminaliserade. Det gäller också en del av det som Inga Lantz var inne på. Det gäller — självfallet — alla förfaranden där våld eller hot om våld förekommer. Det gäller allt utnyttjande av ungdomar och minderåriga. Det gäller självfallet koppleri, och det gäller utnyttjande av alla som befinner sig i berusat tillstånd vare sig det beror på alkohol, narkotika eller något annat berusningsmedel. Alla dessa förfaranden är och bör vara kriminaliserade. Vad som återstår sedan vi har skalat bort alla dessa redan kriminaliserade förfaranden är vad vuxna, myndiga medborgare ägnar sig åt. Vi kan ha många olika meningar om det, och de flesta av oss tycker väl att de som ägnar sig åt prostitution i den mening som kvarstår sedan vi tagit bort allt som bör kriminaliseras är ett obehagligt beteende. — Men skall vi kriminalisera detta? Skall det vara straffbart? Dessutom är det så att om köp av sexuella tjänster skall vara förbjudet — och jag har funderat mycket på hur en straffregel egentligen skall vara utformad så att gärningsbeskrivningen blir entydig på den här punkten — skall det inte då på motsvarande sätt vara förbjudet att sälja? Och om vi lyckas med konststycket att hypotetiskt sett skapa en straffrättsregel enligt vilken det bara är förbjudet att köpa — blir det inte under alla förhållanden fråga om medhjälp till brott om man är med och säljer? Detta är några av de frågor som uppstår när man närmare granskar problemet med kriminalisering av kundkontakterna. Men låt mig börja med frågan om en kriminalisering av prostitution rent allmänt. En övervägande del av de kvinnor som ägnar sig åt prostitution befinner sig — det vet vi — i en sådan social situation att de behöver omfattande och aktiv social, ofta också medicinsk, hjälp för att komma ifrån sina problem. Ingen av de straffrättsliga påföljder vi i dag har kan ge kvinnan den hjälp hon behöver för att skapa en tillvaro utanför prostitutionen. Erfarenheter från andra länder, där säljaren är kriminaliserad, visar även att åtgärderna inte på något som helst sätt stoppar prostitutionen. Vad gäller kriminalisering av den prostituerades verksamhet råder också enighet inom utskottet — och såvitt jag förstår också i kammaren — om att detta inte är någon framkomlig väg. Några ledamöter i utskottet har emellertid i en reservation hemställt om lagförslag — det är inte något nytt, utan har diskuterats många gånger i kammaren — för att kriminalisera kundernas handlande. Det finns ett antal tunga argument mot också en sådan ordning. En kriminalisering av kunderna kan få andra negativa effekter också för de inblandade kvinnorna. Eftersom kunderna då kan beräknas bli än mer måna om att inte synas — Inga Lantz kan ha rätt i att det är många av dem som kan förlora en social position — finns det anledning att tro att verksamheten, som måste anpassa sig till kundernas krav, i ännu större utsträckning drivs under jorden, där polis och socialarbetare helt skulle sakna möjligheter att arbeta öppet bland kvinnorna för att motverka prostitutionen. Inslaget av ”beskyddare” skulle sannolikt bli än större, då frestelsen för kunden att undandra sig betalningen — och därmed inte begå något brott — naturligtvis skulle vara mycket stor. Risken för kvinnorna att råka ut för direkta fysiska övergrepp från kunderna skulle av samma skäl också kunna öka. Kunden kan också komma att löpa större risker. Möjligheterna för hallickar att utöva utpressning mot kunderna liksom att obeivrat tillgripa mer pengar än vad som ursprungligen kan ha överenskommits skulle naturligtvis också öka. Även om kunderna kan sägas ha sig själva att skylla, kan man inte bortse från att en kriminalisering av deras förehavanden skulle kunna medföra risker för en ökande tämligen grov brottslighet riktad mot dem. Grundläggande för vårt rättssystem är att avgränsningen mellan straffbelagd och icke straffbelagd gärning skall vara så klar och entydig som möjligt. Också här möter nästan oöverstigliga svårigheter när det gäller att kriminalisera prostitutionen. Jag var inne på just detta i inledningen av mitt anförande. Hur kan man försäkra sig om att den privata sexualiteten inte misstänks? När skall en kvinna sägas vara prostituerad? Vilken typ av ersättning konstituerar prostitution, dvs. det brott som vi hypotetiskt sett talar om? Inte enbart definitionsfrågan är svårlöst utan också i allra högsta grad bevisfrågan. Hur skall polis och åklagare kunna bevisa att den straffbara handlingen har begåtts? Handlingen, gärningen eller beteendet bygger i normalfallet på en uppgörelse mellan två parter där ingendera har något intresse av att avslöja att ett brott har begåtts. Vidare sker handlingen ofta inomhus, i en bil eller i varje fall utom synhåll för vittnen. Det i stort sett enda sättet att få bevis skulle vara genom någon typ av provokation av polis, socialarbetare eller andra som samarbetade med polisen. Den typen av brottsbekämpning har ingen tradition i Sverige, och många ser med stor oro mot en utveckling som i sin förlängning kan leda till korruption och utpressning. Också möjligheten att övervaka efterlevnaden av förbudet skulle medföra stora svårigheter. Enbart i Stockholm förekommer under ett år hundratusentals prostitutionstillfällen. Om förbudet skulle vara effektivt och rättvist borde åtminstone en rimligt stor andel av dem beivras — redan tanken är orimlig. Med de begränsade polisresurser vi har skulle endast ett fåtal fall bli lagförda. Vi löper därutöver risken att de fåtaliga fall som skulle kunna föras till domstol leder till farsartade rättegångar som undergräver respekten för rättssystemet. De fall som kunde föranleda ingripanden skulle självfallet avse gatuprostitutionen. Den dolda lyxprostitutionen skulle på grund av bevisoch övervakningssvårigheter gå fri. Kriminaliseringen skulle alltså ge upphov till en typisk skiftning i lagstiftningen. Vetskapen om den ringa upptäcktsrisken skulle uppenbarligen göra förbudet tämligen verkningslöst. Förbud som inte kan övervakas och där överträdelse regelmässigt inte medför någon påföljd är en fara för straffrättens auktoritet. Det skulle urholka rättsmedvetandet och i förlängningen minska respekten för andra regler och lagar. Min uppfattning i frågan är klar — jag har givit uttryck för den många gånger tidigare. Jag anser att de skäl som talar mot en kriminalisering av prostitutionen har en sådan styrka att de inte kan förbigås — jag talar nu om kundkontakterna. Prostitutionen i den meningen i Sverige bör därför också i framtiden vara straffri. Med den ståndpunkten är det naturligtvis desto angelägnare för mig att söka finna andra lösningar för att minska prostitutionen. Det är här i politiken som rör hem, familj och skola som vi och många andra svarar för att de grundläggande normer vi lever efter verkligen etableras. Både pojkars och flickors egen självkänsla, uppfattningen om den egna integriteten och respekten för andra individers fysiska och psykiska skyddade sfär måste med stor inlevelse och konsekvens hävdas av alla som har ett fostraransvar. En uppväxt där barn exponeras för en förgrovad och rå sexualitet, ofta i förening med alkoholmissbruk och en i övrigt torftig kulturell och social miljö, ger förebilder som leder till den trubbighet i det emotionella mönstret som ofta präglar prostitutionsförhållanden, i vad gäller både kunder och de prostituerade. Prostitutionen är från båda de inblandade parternas sida ett uttryck för stora brister på dessa områden. Jag är den förste att understryka att jag upprörs, skräms och skäms över männens etik och beteende i prostitutionsförhållanden med kvinnor mot bakgrund av de drogproblem som driver många kvinnor till prostitution för att finansiera sitt missbruk. Jag menar att det är inom dessa svåra områden som prostitutionen preventivt främst skall angripas, både i vad gäller kunderna och i vad gäller de prostituerade kvinnorna.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

Herr talman! Björn Körlof gick tillbaka till Olaus Petris tid, men det är nutiden som jag föredrar att diskutera. Björn Körlof tyckte att det var många problem kring en eventuell lagstiftning och drog fram olika argument mot en sådan. Det framkom inte några nya argument som jag inte tidigare har tagit upp, men låt mig ändå förtydliga något. Björn Körlofs inställning är mer inriktad på männen i prostitutionshan deln, medan jag, naturligt nog, ser mer till flickorna. Björn Körlof ansåg bl.a. att det skulle vara en risk för utpressning, grov brottslighet osv. om det kom till stånd en lagstiftning. Jag kan inte förstå att man måste ta sådana starka hänsyn till om detta i vissa situationer skulle uppstå. Här är det ju männen som av egen fri vilja köper en prostituerad. Därmed kommer jag in på varför jag föredrar en kriminalisering av kundernas beteende. Björn Körlof frågade varför man då inte skall kriminalisera också säljverksamheten. Jag menar att kvinnorna redan är så hårt utsatta, att det är av tvång som de ger sig in i prostitutionshandeln och att det inte skall läggas ytterligare en börda på dem. Jag kan inte se att det har tillkommit några nya argument som inte tidigare har ventilerats. Jag hävdar att det nu är dags att lagstifta i denna fråga.
Herr talman! Björn Körlof tog upp frågan om socialt utslagna kvinnor. Men de flesta är inte utslagna. 15-25 26 är missbrukande kvinnor. Därmed kostar denna vandel på även på ett annat sätt. Men så utslagna som Björn Körlof sade är de faktiskt inte. Och det är det som är det hemska med prostitutionen, tycker jag. Synen på prostitutionen har förändrats. Antalet tillfällighetsprostituerade har ökat. Det vittnar de människor som arbetar med dessa frågor om. Den hemskaste tendensen inom hela pornografin och prostitutionen är att det blir ”normalt” att ägna sig åt detta. Det är därför det heller inte går att använda Hem och skola, föräldrar och socialtjänst. Därför måste vi ta ett mer genomgripande grepp på den här frågan. Gatuprostituerade och lyxprostituerade, sådana som finns på hotell, call-girls osv., visade sig vid en hearing vi hade i socialutskottet vara samma kvinnor. De som finns i den ena formen av prostitution finns också i den andra. De vandrar alltså på den här stegen. Det är inte vissa som är det ena och vissa som är det andra, utan alla kan röra sig fritt inom olika former av prostitution. En kriminalisering innebär oöverstigliga svårigheter, verkar det som. Trots att alla fördömer prostitutionen är det svårt att kriminalisera kunderna. Vi har annan lagstiftning där bevisbördan också innebär svårigheter, ändå har vi inte dragit oss för att lagstifta mot t.ex. barnaga. För ett år sedan hade vi ett särskilt yrkande i kammaren där vi tog upp frågan om lagstiftning. Vi sade där att det inte är någon okomplicerad uppgift och att man inte kan åstadkomma en kriminalisering genom någon enkel lagparagraf. Den aktualiserar en rad rättsliga problem. Hit hör frågan om gränsen för straffbarhet, en gräns som inte får ges en svepande och alltför vidsträckt form. Hit hör också frågan om rekvisitens utformning och de praktiska möjligheterna att nå tillfredsställande bevisning. Även problem rörande hur prostitutionsverksamheten kommer att reagera inför en lagstiftning måste beaktas. Detta ville vi skicka tillbaka till regeringen för att de skulle återkomma med ett lagförslag. Vi är medvetna om de svårigheter som kan förekomma. Men jag ser en kriminalisering som ett sätt att markera att samhället inte accepterar prostitution. Jag tycker att det är mycket viktigt att vi säger att vi inte vill ha detta. Allra sist frågan om säljaren. Det är klart att det är kvinnorna som står för utbudet så att säga. Men de flesta av dem är redan så illa utsatta och de får betala i olika former i alla fall. Så vad det handlar om är att kriminalisera kunderna, som också utgör 98 96, i ett prostitutionsförfarande.
Herr talman! Jag börjar med Olaus Petri igen. Även ord som har sagts för många hundra år sedan kan äga giltighet än i dag. Jag tycker att det är ett gammalt klokt ord. Man kan inte kriminalisera och bestraffa allting som man ogillar. Det är precis det problemet vi står inför. Vi ogillar alla prostitution, men det diskussionen handlar om är ett rimligt förfaringssätt för kriminalisering. Det är här våra uppfattningar skiljer sig åt. Ytterligare ett ord till Gunilla André. Vad jag är rädd för är att en kriminalisering kommer att leda till att gatuprostitutionen går under jorden. Där kommer de prostituerade flickorna att vara i behov av beskyddare, dvs. hallickar. Det kommer att försätta flickorna i en besvärligare position än de har i dag. Vi vet hur hallickar uppträder. Dessutom kommer kunderna att utsättas för betydligt större risker än de utsätts för i dag: utpressning, våld o.d. Det är den risken jag tycker att ni som argumenterar för kriminalisering bortser från. Några ord till Inga Lantz. Det är rätt som Inga Lantz säger. Vi har en prostitution här i landet som är ganska omfattande och som bedrivs av flickor som inte är särskilt utslagna. De vandrar upp och ned mellan lyxprostitution och gatuprostitution. Här blir det ännu svårare, eftersom de inte är så utsatta för t.ex. herointvånget eller något annat tvång. Prostitution kan i än större utsträckning ses som en frivillig handling från deras sida för att skaffa pengar. Då blir det enligt min uppfattning ännu svårare att rikta en kriminalisering mot dem. Det är i och för sig rätt att strafflagen bör ge uttryck för vad man under inga som helst förhållanden kan acceptera och att det ligger en långsiktig normbildande verkan i detta. Jag delar den uppfattningen och det vore bra om socialister oftare argumenterade på det viset när det gäller strafflagstiftning. Det är därför det är så enkelt för mig att säga att barnaga tillhör precis detta område. Det är ett våld från föräldrars eller vuxnas sida mot ett barn som inte kan försvara sig. Det är en oetisk handling som inte kan accepteras. Men när det gäller prostitution, i synnerhet vuxna medborgares handlande, som sker fritt och frivilligt, kan det bli oerhört svårt att konstatera om det inte handlar om normal sexualitet. Svårigheten att klara ut om den prostituerade flickan har varit medhjälpare i brottet eller inte gör skrivandet av lagparagrafen vid en kriminalisering oöverstigligt svårt. Därför tror jag inte att detta är en framkomlig väg.
Herr talman! Hallickar finns redan i dag i verksamheten, Björn Körlof. Inget talar för att de skulle bli fler eller att det skulle bli mer synd om flickorna om vi fick en lagstiftning. Att kunderna skulle utsättas för påtryckningar är ju avsikten med vårt förslag om lagstiftning, nämligen att de skall tänka sig för både en och två och tre gånger innan de går ut och tar kontakt med en prostituerad. Om det blir resultatet av en lagstiftning har vi vunnit det vi åsyftat. Som jag anförde i mitt första inlägg har vi redan i dag en lagstiftning, som säger att man inte får ta kontakt med prostituerad som är under 18 år. Det är precis samma system som vi har tänkt oss i övrigt. Min fråga till Björn Körlof är: Om man nu har alla dessa invändningar och tankar om att en lagstiftning skulle bli så svår, varför har inte majoriteten krävt att denna lagstiftning skulle upphöra?
Herr talman! Björn Körlof säger sig bekämpa prostitutionen. Om man skulle kunna få bort prostitutionen till 70 26 genom att kriminalisera kundernas beteende i ett prostitutionsförfarande, Björn Körlof, vore det inte värt en sådan lagstiftning? Socialarbetarna som arbetar med de här frågorna säger att de behöver en lagstiftning i ryggen för att kunna hjälpa kvinnorna. En lagstiftning om kriminalisering och sociala insatser för kvinnornas del är vad man säger sig behöva. Om 70 96 av prostitutionen skulle försvinna med en lagstiftning därför att man helt enkelt skulle skrämma iväg karlarna från att fråga efter kvinnor på det här sättet, vore det inte värt de bekymmer som det innebär att utreda frågan om en lagstiftning? Jag tog upp de problemen i min förra replik. Om kvinnorna står för 2 26 av prostitutionen medan männen står för 98 96, är det då inte dags att rikta ljuset mot karlarna? Jag tycker att majoriteten i justitieutskottet skyddar männen i denna fråga. Jag kan inte komma ifrån det. Jag vill inte gå längre än så, men misstanken ligger där. Detta är en gammal fråga. Det har alltid varit så här. Man kan inte göra något åt det. Jag vägrar att tro att man inte kan göra någonting åt prostitutionen. Det skulle vara att ge upp. Ett sätt att försöka komma åt den och att hjälpa de kvinnor det är fråga om är att kriminalisera kundernas beteende. Jag tror inte på någon övertalning, att det skulle gå att tala männen till rätta. Män som frågar efter 2-4-åringar från Thailand kan man inte tala till rätta — det går faktiskt inte.
Herr talman! Jo, Gunilla André, jag tror att det blir fler hallickar och fler beskyddare om prostitutionen drivs under jorden, av många skäl. Gatuprostitutionen sker det en viss övervakning av, genom socialarbetare och polis. Därför kan inte hallickarna uppträda så brutalt som de gör i en verksamhet som äger rum på slutna platser. Därför är jag orolig för vad som händer med prostitutionen om den går under jorden, vad gäller både flickornas situation och kundernas. Jag slår inte speciellt vakt om kunderna — jag har inget till övers för dem — men man måste vara medveten om vad det är som kan komma att inträffa. Jag tror att också kunderna löper risk att hamna i utpressningsoch våldssituationer. Prostitutionen är kriminaliserad vad gäller ungdomar under 18 år. Ja, där går gränsen för en etik om utnyttjande. När ungdomar av oförstånd eller av annat skäl låter sig utnyttjas, uppstår en situation som bör vara kriminalise rad. Men vi vet att detta är svårt. Jag har inte sett några fällande domar mot ungdomar under 18 år på mycket lång tid. Det är oerhört svårt att få fram fällande domar med de beviskrav som gäller. Inga Lantz säger att om vi kriminaliserar kundernas beteende får vi bort 70 Yo av prostitutionen. Jag är inte alls säker på det. Vi får nog bort en hel del gatuprostitution — eller rättare sagt, den försvinner från gatan — men vart den tar vägen vet vi ingenting om. Om det blir en vidgad verksamhet i hotellbarer och på andra ställen, återstår att se. Jag tror alltså inte att man får bort prostitutionen genom detta, utan jag tror att den söker sig andra vägar och uppträder på annat sätt. Det finns några stater runt om i världen, bl.a. några delstater i USA, som har kriminaliserat prostitutionen, både flickornas verksamhet och kundernas. Erfarenheterna därifrån visar att det inte har skett någon avgörande förändring i fråga om ”marknadsförhållandet”, utan man bara driver verksamheten under jorden eller in i andra sfärer. Vad det handlar om — och det tycker jag att vi borde samlas kraftigare omkring, i riksdagen och på många andra ställen — är att förmedla normer om hur man beter sig i samhället. Det är en uppgift för alla som är föräldrar. Det är en uppgift för skolan, och det är en uppgift för oss att sprida normen att prostitution är ett beteende som vi inte accepterar, även om vi inte bestraffar det, liksom det finns så många andra beteenden som vi ogillar men som vi inte heller har kriminaliserat.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottsmajoritetens hemställan, och jag kanske samtidigt som utskottets ordförande skall påpeka att majoriteten har företrädare för samtliga partier som är representerade i utskottet. Frågan om kriminalisering av prostitutionskontakter är, som alla vet, inte ny i Sveriges riksdag. Den återkommer ständigt genom en eller flera motioner som främst begär kriminalisering på det sättet att den som mot betalning skaffar sig sexuella kontakter skall kunna straffas. Precis lika ofta som motionerna återkommer, har riksdagen avslagit dem. Ändå är det fullt förklarligt att frågan ständigt återkommer. Jag vill påpeka att det går som en röd tråd genom hela betänkandet ett konstaterande som alla instämmer i: prostitution är en företeelse som ingen kan acceptera. Vi är ense om att den innebär kvinnoförtryck, att den medför kvinnoförakt och att den kommersialisering av sexualiteten som den innebär strider direkt mot våra strävanden till jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är viktigt, tycker jag, att slå fast att om sådana tankar är vi alla eniga, majoriteten precis som reservanterna. Vi måste kämpa mot prostitutionen liksom mot de sociala värderingar som den speglar. Eftersom prostitutionen ändå fortlever, trots allas vår övertygelse om dess mörka sidor, är det inte onaturligt att motionerna ständigt återkommer. Men vi som representerar utskottsmajoriteten har ändå inte blivit övertygade om att reservanterna har funnit det rätta medlet när de förordar straffrättsliga sanktioner, förutom de självklara socialpolitiska insatserna, och anser att kunderna skall straffas. Det är naturligtvis möjligt men inte alls säkert att en kriminalisering av kundernas beteende skulle få en del män att avstå från att köpa sig sexuella tjänster. Jag skulle gärna vilja veta, om Inga Lantz kan bevisa — det är svårt med bevisning i de här ärendena — att 70 2 av prostitutionen skulle försvinna. Då är jag villig att gå hem i min kammare och fundera och ha plenum med mig själv, men jag har inte sett några sådana bevis. Det är självklart att kriminalisering skulle vara ett sätt — men bara ett sätt av många — för oss från riksdagen att ge en signal om att vi inte godtar prostitutionen och de värderingar som den speglar. Men trots det menar alltså en mycket klar majoritet i justitieoch socialutskotten att vi inte skall kriminalisera kundernas beteende. Skälen för det är utförligt redovisade i dagens betänkande liksom i många tidigare betänkanden i frågan. Skälen har också redovisats av Björn Körlof, och jag skall bara hastigt upprepa de viktigaste. Det kan bli svårt att entydigt definiera den straffrättsliga gränsen. Jag tror att Gunilla André i andra sammanhang är helt ense med Björn Körlof och mig om att vi skall ha klara och entydiga regler i straffrätten. Inga Lantz har varit på porrklubb. Det har inte jag, men jag var för en tid sedan i New York för att studera rättegångar i jourdomstol, och jag fick då bl.a. vara med om att det avgjordes mål mot fyra prostituerade. I staten New York är det nämligen förbjudet både att prostituera sig och att vara kund. Vi talade sedan med domaren, och den rimliga frågan som jag ställde var naturligtvis: det måste ju ha funnits kunder. Är det inte straffbart att vara kund? Jo, visst är det så, svarade domaren, men vi får nästan aldrig några sådana mål. Männen blir aldrig fast. Det kan vara bra att komma ihåg det. Det är ytterligt svårt att bevisa någonting vad beträffar männen, och det kommer att bli lika svårt i Sverige. Även om kontakterna i dag sker öppet på gatan, så sker inte själva gärningen inför öppen ridå. Det är inte så lätt att tro att en prostituerad kvinna har något intresse av att gå till polisen och berätta om affären. Det tycks vara oöverstigliga svårigheter att lagstifta på det här området, var det någon som sade. Nej, inga svårigheter är oöverstigliga därvidlag, om man har viljan. Men om man vet att det är nästan oöverstigliga svårigheter med att bevisa brott, då skall man vara försiktig med att lagstifta. Därmed kommer vi till den tredje invändningen som majoriteten har, och trots att jag talar för justitieutskottet tycker jag att det är den viktigaste: med stor sannolikhet skulle prostitutionen gå under jorden och fortsätta där. Därmed skulle de sociala åtgärder som vi alla önskar i hög grad försvåras, och det tror jag inte någon vill. Det här är inte en juridisk-teknisk invändning, utan den har en humanitär dimension. Jag tror attt.o.m. reservanterna inser att det är mycket allvarligt — det är främst genom socialt arbete som könshandeln skall bekämpas. Samtidigt som vi som representerar majoriteten alltså inte kan ställa oss bakom yrkandena om straff för kunderna, har vi föreslagit riksdagen att göra ett tillkännagivande, som jag bara vill erinra om. Utskottet föreslår riksdagen uttala att regeringen bör överväga möjligheterna att stödja en fortgående verksamhet från socialtjänstens sida i syfte att förebygga prostitution. Det är utskottsmajoritetens förslag till tillkännagivande, och det hoppas jag att alla noterar. I det här betänkandet, herr talman, behandlas också några andra motioner, som har anknytning till prostitutionsfrågorna. De gäller åtgärder mot ungdomsprostitution, offentlig pornografisk föreställning och oetisk kontaktförmedling. Ett helt enigt utskott har avstyrkt samtliga dessa motioner. Men jag vill gärna nämna att det i den sistnämnda frågan redan pågår ett visst arbete. Utskottet utgår från att det sker med prioritet. När det gäller frågan om ungdomsprostitution har vi stor förståelse för ambitionen bakom motionen, men vi avstyrker den av näst intill samma skäl som vi avstyrker kriminaliseringsförslagen när det gäller kunder till vanliga prostituerade: Vi kan inte finna annat än att tyngdpunkten i arbetet måste ligga hos socialtjänsten. Det gäller, herr talman, också i fråga om åtgärderna mot pornografiska föreställningar.

Herr talman! Karin Ahrland säger att vi är överens om att vi inte accepterar prostitutionen som företeelse men att reservanterna, som förordar en lagstiftning som klargör samhällets inställning, inte föreslår det rätta medlet mot den. Min fråga blir då givetvis: Vilket medel är det som majoriteten anser vara det rätta? Karin Ahrland kanske syftade på de sociala insatserna. Som jag nämnde i mitt första inlägg är det givetvis bra med sociala insatser.

— under den tiden inte haft någon ”hindrande” lagstiftning, som utskottsmajoriteten anser att en kriminalisering av prostitutionskontakter skulle innebära. Trots att vi inte har haft det är prostitutionen alltså av precis samma omfattning i dag som i slutet av 1970-talet! Jag kan därför inte förstå att det skulle vara något verksamt medel. Så till argumentet att verksamheten skulle gå under jorden. Det är, som jag nämnde, möjligt att en viss del skulle göra det, men jag är helt övertygad om att prostitutionen avsevärt skulle minska. Och, som jag tidigare sade, om det argumentet är så starkt — varför gick man då i höstas med på att förbjuda bastuklubbarna?
Herr talman! Karin Ahrland tog upp det faktum att utskottet haft den här frågan uppe under ett antal år — motionerna har återkommit och avslagits. Men till den historieskrivningen vill jag tillägga att när vi har röstat i den här frågan är det kvinnor som röstat för en kriminalisering. Det här är alltså en kvinnofråga — det är det här i kammaren, och det är det säkert också på andra ställen i samhället. Kvinnorna vill gå hårdare fram mot prostitutionen och mot männen. Justitieutskottet vill inte göra någonting. Man kommer inte med några nya förslag, utan man litar till att socialtjänsten skall övertala människor att sluta med detta förkastliga; alla fördömer ju enhälligt prostitutionen. Utskottet säger: Socialtjänstens åtgärder bör ta sikte också på de inblandade männen. Tror utskottsmajoriteten att man kommer någonstans med att tala med män i den här frågan? Jag är väldigt tveksam till det. Det är en viktig uppgift att få männen att förstå verkligheten bakom prostitutionen och dess konsekvenser för de inblandade kvinnorna. När man betalar 100 kr. extra för att slippa använda kondom trots risken för aids — vad finns det då att tala med? Jag tror inte längre på det. Det har visat sig lönlöst — därför måste man prova andra vägar. Jag uppmanades bevisa att det är 70 90 av prostitutionen som försvinner. Det kan jag naturligtvis inte. Beräkningarna kommer från prostitutionsutredningen. Man beräknar att så stor del av prostitutionen skulle försvinna vid en kriminalisering. En kriminalisering är en markering från samhället, och det finns också ett psykologiskt moment i a. En kriminalisering skulle avhålla män från att köpa sig kvinnor. Det är det som ligger bakom den höga procentsiffran. Sedan skulle jag vilja ställa samma fråga till Karin Ahrland som jag ställde till Björn Körlof: Är det inte vettigt att rikta strålkastarljuset mot männen i prostitutionsförfarandet? Hittills är det kvinnorna som har varit utsatta. Är det inte riktigt att vända dem mot männen? De står ju för 98 20 av prostitutionsförfarandet, kvinnorna för bara 2 96. Om man kunde komma fram på den vägen, vore det då inte värt att pröva det, med tanke på allt elände som prostitutionen för med sig — all förnedring för de prostituerade kvinnorna, för andra kvinnor och även för män? Att anlita prostituerade är ett ovärdigt sätt att hantera sin sexualitet på.

Herr talman! Jag tror att Gunilla André har läst majoritetens yttrande och beslut. Om de sociala insatserna säger hon att dem har man hållit på med i många år. Hon har rätt i att man hållit på med dem i många år. Gunilla André har förmodligen också rätt i att prostitutionen inte har minskat så mycket. Den har minskat tidvis, t.ex. i Malmö, när man hade en särskild grupp som ägnade sig åt de prostituerade. Det finns bevis för att kraftiga sociala insatser faktiskt har verkan. Men jag vill återkomma till frågan. Den här gången föreslår utskottet riksdagen att göra ett tillkännagivande till regeringen, och detta tillkännagivande innebär faktiskt att vi i riksdagen skall vara beredda att bevilja medel till, som vi uttrycker det, kontinuerlig prostitutionsförebyggande verksamhet. Jag sade i mitt förra inlägg ”fortgående”, vilket är precis detsamma som kontinuerlig. Det betyder att det inte går att ha ett sådant projekt bara ett år och sedan lägga ned det, utan vad vi har menat är att det här gäller för de sociala myndigheterna att arbeta på under en lång tid. Sedan vill jag säga att ingen sitter inne med den absoluta sanningen om vad som skulle hända om man kriminaliserade prostitutionskontakter — hur stor del som skulle gå under jorden vet vi inte. Jag kan — för eller emot min teori — åberopa mitt besök på jourdomstolen i New York. Det var ingen svårighet att se på de flickorna vad de hade för yrke — de visade det öppet. Så till vida hade de inte gått under jorden. Men de hade blivit fast därför att polisen i New York använder metoder som vi, hoppas jag, inte skall låta polisen i Sverige använda; man hade nämligen provocerat dem. Det är så de blir fast när prostitutionen är kriminaliserad. Skall vi låta kvinnliga poliser, som spelar rollen av prostituerade, provocera män på Malmskillnadsgatan? Det tror jag inte att någon tycker. Inga Lantz säger att det främst är kvinnor som röstar för en kriminalisering av köp av sexuella tjänster. Jag har faktiskt en bakgrund i jämställdhetsarbete, och i jämställdhetens intresse tycker jag inte att enbart det ena könet skall bestraffas vid sexuell handel. Jag förstår inte dem som tycker så. Låt mig påpeka att ganska många kvinnor i justitieutskottet delar min uppfattning. Det är också ganska få kvinnor i staten New York som vill lagstifta om förbud. Jag är övertygad om att det är 98 90 män.

Herr talman! Jag avser inte att plädera för någon amerikansk lagstiftning i Sverige, Karin Ahrland. Malmöprojektet var mycket bra så länge det pågick intensivt. Så fort man drog ned på det litet grand kom prostitutionsverksamheten tillbaka igen. Minskningen var alltså bara temporär. De som arbetar inom prostitutionsgrupperna ber att det skall komma till stånd en lagstiftning så att de får bättre verktyg med vilkas hjälp de kan gripa sig an problemen. För att ta fram något positivt i utskottsmajoritetens skrivning vill jag citera följande: ”Tlikhet med socialutskottet vill justitieutskottet i och för sig inte utesluta att en kriminalisering av kundernas beteende skulle kunna få en viss avhållande effekt på benägenheten att anlita prostituerade. Justitieutskottet kan också väl förstå uppfattningen att en sådan kriminalisering skulle kunna sägas markera att samhället tar avstånd från den verksamhet som prostitutionen innebär.” Om man fortsätter att motionera, som jag har för avsikt att göra om jag återkommer efter höstens val, blir det kanske ännu bättre skrivningar från majoriteten under kommande år. Det här är ett ärende för justitieutskottet och för socialutskottet. Vi har fått en ny justitieminister, Anna-Greta Leijon, som har visat sig vara lyhörd för saker och ting, speciellt för förslag från centern. Min förhoppning är att justitieministern lyssnar på våra argument även i den här frågan.
Herr talman! Om Karin Ahrland är nyfiken på hur man har röstat tidigare, kan jag rekommendera henne att studera röstprotokollet. Därvid kan hon konstatera att det är mest kvinnor som röstat för en kriminalisering av prostitutionskontakter. Även jag vill tacka för tillkännagivandet om att man vill ha fortlöpande social projektverksamhet. Vi vet från Malmö att prostitutionen minskade så länge det projektet pågick. Precis som Gunilla André vill jag alltså plocka fram några russin ur betänkandet. I ett tidigare inlägg sade Karin Ahrland att det inte föreligger oöverstigliga hinder att lagstifta i den här frågan. Det är bara fråga om att vilja. Även detta uttalande noterar jag som ett positivt russin. Det går alltså att lagstifta bara man vill och har inställningen att vilja komma till rätta med prostitutionen. Det gäller att också rikta strålkastarljuset på männens beteende. Detta uttalande från en jurist tar jag till intäkt för de möjligheter som finns att lagstifta på detta område. Det kommer att väckas motioner i den här frågan ända tills riksdagen fattar ett vettigt beslut i den. Nästa år kanske utskottsmajoritetens skrivning blir litet bättre än i år. Vad som står på s. 14 i betänkandet är faktiskt ett halvt erkännande av att en kriminalisering kan vara verksam. Det står nämligen så här: ”I likhet med socialutskottet vill justitieutskottet i och för sig inte utesluta att en kriminalisering av kundernas beteende skulle kunna få en viss avhållande effekt på benägenheten att anlita prostituerade.” Jag tror att den effekten blir större än vad socialutskottet, justitieutskottet och Karin Ahrland tror. Det går med snigelfart i den här frågan som i så många andra frågor. De som vill bekämpa prostitutionen har en mycket stark vilja och har för avsikt att återkomma i frågan. Förmodligen kommer den i ett senare skede att lösas på det sätt som reservanterna föreslår.
Herr talman! Det är bra att både Gunilla André och Inga Lantz med glädje har noterat att utskottets skrivning möjligen är något positivare i deras favör och att vi faktiskt har tagit den här frågan på stort allvar. Jag utgår från att båda damerna förstår att vi menar allvar, eftersom utskottet t.o.m. har haft en hearing i frågan. Men låt mig också påpeka att denna hearing, som vi alla gick till med öppna sinnen, inte övertygade majoriteten om att en kriminalisering var den rätta vägen att gå. Jag kan inte utlova en bättre skrivning nästa år. Däremot lovar jag —- i den mån jag är med i fortsättningen — att vi alltid skall se allvarligt på frågan.

På så sätt kan de bli lika självständiga som vi och därmed jämställda med männen. När vi har nått så långt kan vi möjligen börja tala om att bestraffa både kvinnor och män för könshandel.
Vi behandlar två stora frågor i detta betänkande, kriminalisering av beteendet hos prostitutionens kunder och existensen av porrklubbar. Men det är egentligen samma sak. Män betalar för att få se kvinnor förnedras. Andra män tar hem vinsterna på denna mänskliga nöd. Två utskott fördömer prostitutionen. Man framhåller att prostitution är en företeelse som ej kan accepteras. Man säger helt enigt att kvinnor förnedras och att jämställdhet motverkas samt att prostitutionen bidrar till att påverka sexualsynen i allmänhet. Det är viktigt att först markera att en enig riksdag så kraftigt faktiskt fördömer prostitutionen. I betänkandet lyfts också männens roll fram, även om man inte är beredd att dra några riktiga slutsatser av den. 100 000 män per år går till prostituerade. Det är 3-4 90 av den manliga befolkningen. 2 000 kvinnor är prostituerade. Man uppskattar att var tionde man haft prostitutionskontakter här i Sverige, och dessa män skiljer sig inte från andra män. Utskottet vill ge regeringen till känna att aktiva insatser måste göras för ett kontinuerligt prostitutionsförebyggande arbete. Man nämner också att socialtjänsten har ett ansvar för männen. Det är bra. Ändå avstyrker man kravet på en kriminalisering av kundernas beteende. Med all sannolikhet kommer man även i fortsättningen att koncentrera det uppsökande arbetet till de 2 000 kvinnorna. De 100 000 männen kommer förmodligen undan igen. Detta är en etisk fråga. Socialtjänsten skall satsa mer. Kopplarna skall klämmas åt. Taxichaufförer som ger upplysningar är i lagens mening kopplare. En fastighetsägare som råkar få prostitutionsverksamhet i huset måste vräka de ansvariga, annars åtalas han. Det är bra! Men det saknas något i samhällets reaktionskedja. Flickor under 20 år kan i vissa fall tas från gatan med LVU. Med uppsökande verksamhet skall kvinnorna på gatan motiveras. Taxichaufförer och hyresvärdar straffas. Men kunderna? De 100 000 männen? Varför klargör vi inte i lag vad riksdagen nu faktiskt i ord tycker? Förr omhändertogs barn som for illa i hemmet. Ja, det sker förstås fortfarande. Men i dag har vi också en lag som gör att vi kan åtala de föräldrar som slår sina barn — fast också det sker i det fördolda, utan vittnen. Alltså: Det är inte bara offret som skall hjälpas. Förövaren skall också straffas. När kommer samma moral att gälla sexuell misshandel av kvinnor — vilket prostitution faktiskt är? Jag vågar knappast fråga, men jag gör det i alla fall. Beror den här tveksamheten på att någonstans långt inne i de flesta män ligger åsikten: ”Inte kan man förbjuda prostitution. Den har ju alltid funnits. Inte kan man väl kriminalisera Kalle och Pelle eller mig själv för resten? Du vet, vi var litet fulla, vi skulle ha litet kul”? Långt där inne tror jag att något sådant ligger på lur hos de flesta män. Det formella skälet — som verkar humant — att det skulle bli svårare att nå kvinnorna med hjälp är säkert uppriktigt menat av många. Men jag är alldeles övertygad om att många män tar till sig det skälet, och så slipper man klämma fram det verkliga skälet, nämligen att det inte är av omsorg om de berörda kvinnorna man inte vill kriminalisera, utan av omsorg om de berörda männen. Tiden är kommen för att sätta fokus på de 100 000 männen. De skall inte få fortsätta att trampa ner de mest utsatta kvinnorna. Betänkandets ord är bra. Men det saknar handling. Därmed yrkar jag bifall till reservation 1. Den andra delen handlar om pornografisk föreställning. Här har vi lagt en fempartimotion, från kvinnor i alla fem partierna. Vi vill att regeringen skall ges till känna att ordningsstadgan bör ändras så att ett verksamt förbud mot pornografisk föreställning stadgas. Upprinnelsen till denna motion var förtvivlade mammor som kontaktade oss om sina döttrar. Deras 18-19-åriga döttrar arbetade på en porrklubb i Stockholm. Vi fick också många ögonvittnesbeskrivningar av vad som försiggick på klubben. Det var en verksamhet som helt klart var pornografisk föreställning. Flickorna var nakna, och männen tog på dem. Med socialtjänstens insatser togs just de här flickorna därifrån. Socialministern klargjorde också på en fråga här i riksdagen att LVU kunde användas, även om det inte var fråga om bevisad prostitution. Socialutskottet säger helt enigt i sitt yttrande till justitieutskottet att det är tveksamt om ordningsstadgans nuvarande bestämmelser ger tillräckligt utrymme att ingripa vid sådan verksamhet. Socialutskottet anser därför att det finns skäl att se över gällande bestämmelser så att det skapas mer effektiva möjligheter att förhindra bl.a. sådana verksamheter som tas upp i motionen. Detta bör ges regeringen till känna. Det säger ett enigt socialutskott. Men tyvärr följer sedan inte justitieutskottet upp detta. Man säger att det åligger socialtjänsten att få unga människor att hålla sig borta från dessa miljöer. Däremot är man inte beredd att tillstyrka en översyn av ordningsstadgan. Uppenbarligen tycker man att nuvarande regler räcker. Men det är ju trots nuvarande lagstiftning — som faktiskt förbjuder pornografisk föreställning — som denna porrklubbsverksamhet ändå finns. Samhället är uppenbarligen berett att ingripa för att få bort unga flickor från dessa miljöer. Alla är överens om att miljön är mycket destruktiv för deras framtida liv. Men varför drar man sig för att få ett verksamt medel mot dessa klubbar över huvud taget? Lagens avsikt — att få bort porrklubbar — är vi förmodligen ense om. Men om det nu inte fungerar så i praktiken — varför kan vi då inte ge regeringen till känna att ordningsstadgan måste ses över på denna punkt? Våra åtgärder får inte riktas bara mot de unga flickor som hamnar på dessa ställen. Våra åtgärder måste aktivt riktas mot dem som lockar dit dem och tjänar pengar på deras mänskliga nedbrytning. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till fempartimotionen 1986/87:Ju817 och till motion Ju806 från årets motionstid, vilka innebär ett tillkännagivande till regeringen om att allmänna ordningsstadgan måste ses över — ett ställningstagande som också socialutskottet enigt yrkat bifall till.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande 12 behandlas, som vi har hört, motioner om offentliga pornografiska föreställningar. Själv har jag föreslagit att riksdagen hos regeringen skall begära förslag om ändring av allmänna ordningsstadgan. Den fempartimotion som Margareta Persson här har talat om har likartad innebörd. I dag finns ett generellt förbud mot att anordna pornografiska föreställningar. När lagen tillkom på förslag av prostitutionsutredningen trodde man att den skulle bidra till att sanera sexklubbarnas verksamhet och motverka prostitution. I stället har sexklubbarna funnit nya former med risk för prostitution. I Göteborg har socialtjänsten tillsatt en prostitutionsgrupp, som sedan 1981 arbetar med olika typer av åtgärder inom könshandeln med tonvikt på gatuprostitution, ateljéer och s.k. sexklubbar. Gruppen har haft kontakt med ca 1500 berörda kvinnor, av vilka man haft mer eller mindre djupgående klientkontakt med ca 200. Nyligen presenterade gruppen en rapport till miljöoch hälsoskyddsnämnden i Göteborg. Jag skall för riksdagen läsa högt ur den rapporten, och jag vill att vi samtidigt funderar över den lagstiftning som råder på det här området. Jag citerar: ”I Göteborg tillhandahålles allmänheten, inom ramen för offentlig tillställning på sexklubbarna, även privat posering. Detta sker i regel en gång per timme efter en serie helt genomförda stripteasenummer. Under tiden som lokalen används för sexfilmsföreställning går de ytterst lättklädda, ibland helt nakna kvinnorna omkring bland publiken och erbjuder privat posering, som sker i angränsande utrymmen inom klubbens lokaler. För att motsvara lagens krav skall dessa utrymmen vara tudelade med en mellanvägg bestående av glas och/eller galler för att förhindra parterna från såväl fysisk som sexuell kontakt och kontakt med varandras kroppsvätskor. I denna del av den offentliga tillställningen som utgörs av privatposeringen utför kvinnan sexuellt upphetsande rörelser, blottar beredvilligt sitt sköte, smeker sig på sina könsdelar, talar sexuellt upphetsande på begäran och uttalar ”runda” ord medan mannen mittemot henne onanerar. Enligt tidigare erfarenheter och vittnesmål från fyra av våra klienter och tre av deras föräldrar som vi för närvarande har kontakt med inträffar det så gott som dagligen att kvinnan och besökaren vistas i samma rum samtidigt under den privata poseringen, t.ex. " När besökaren vill hantera eller dricka kvinnans urin. Detta pågår således dagligen i vårt land, trots att det finns en lag om förbud mot offentliga pornografiska föreställningar. Det kan inte råda något tvivel om att detta just är offentliga pornografiska föreställningar. Det är således dags att ändra på lagen. Jag förstår inte varför justitieutskottet inte har tagit intryck av ett enigt socialutskott, som anser att det finns skäl för regeringen att se över bestämmelserna. Justitieutskottet hänvisar bara till tidigare ställningstaganden. Det är inget argument. Justitieutskottet borde kanske göra ett studiebesök på en sexklubb. Sedan vill jag gå över till motioner angående prostituerade. Samhället måste på olika sätt hjälpa och stödja de prostituerade att bryta sitt levnadsmönster. Den sociala jourverksamheten har på flera håll i landet hjälpt prostituerade till ett människovärdigt liv. En kriminalisering av de prostituerades kundkontakter löser självfallet inte alla problem med prostitutionen, men det skulle avskräcka många. Vanliga s.k. familjefäder skulle inte riskera sin sociala ställning om de riskerade åtal när de besöker prostituerade. Kriminaliseringen av kundernas beteende skulle naturligtvis stöta på en mängd praktiska problem. Det har vi hört utvecklat här i debatten. Likväl som lagen mot barnaga har avhållit många från att slå sina barn, skulle emellertid en sådan här lag med all sannolikhet föra med sig att prostitutionen minskade.